Fru talman! Den tekniska utvecklingen går utomordentligt snabbt för närvarande. Det vågar man gott påstå utan att bli beskylld för att använda alltför originella ordvändningar. Näringslivet ropar efter allt fler och allt kompetentare medarbetare. Stat och kommun behöver också välutbildade tekniker. Samtidigt ställs det nya krav och förväntningar på teknikerna. De skall kunna utveckla nya och för miljön skonsamma produkter och produktions 21 metoder, och de skall kunna vara med och förbättra tillverkningsprocesserna, så att arbetsmiljöerna blir hälsosammare. Våra tekniker behöver dessutom vara så välutbildade att Sverige som nation kan fortsatta att konkurrera med andra industrinationer i en framskjuten position. Sedan några år tillbaka har det stått klart att den nuvarande fyraåriga tekniska utbildningen i gymnasieskolan inte riktigt motsvarar de krav och förväntningar som man kan ställa på en ingenjörsutbildning. Analogt med detta har också en rad påbyggnadsutbildningar av varierande längd både i gymnasieskolan och i högskolan vuxit fram. Regeringens proposition om en ny, tvåårig ingenjörsutbildning inom högskolans ram har därför varit efterlängtad. Utbildningen, som på sikt skall ersätta det fjärde året i gymnasieskolans T-linje har också mottagits väl av de allra flesta. Näringslivet har uttryckt sin uppskattning, och mellan riksdagspartierna råder i huvudsak, som framgått tidigare här i kammaren, en bred enighet om reformens huvuddrag. Den oenighet som kommer till uttryck i de i och för sig ganska få reservationer som är fogade till betänkande 30 rör kanske inte utbildningens grundstruktur utan mer detaljer. En fråga har skapat en viss uppståndelse, vilket också har framgått av vad tidigare talare har sagt. Det har gällt den permanenta lokaliseringen av den nya utbildningen. Jag skall återkomma litet senare till den frågan. Så här inledningsvis vill jag bara konstatera att fler orter vill stå värd för utbildningen än vad som har bedömts vara möjligt att genomföra. Detta tycker jag i och för sig är ett gott betyg åt reformen. Det omvända hade varit mycket värre. Det vi talar om är alltså en tvåårig, avslutad ingenjörsutbildning inom högskolan med egna mål. För sin rekrytering skall utbildningen i huvudsak bygga på treårig teknisk linje i gymnasieskolan. Den tvååriga utbildningen skall ges på ett begränsat antal allmänna linjer med relativt bred inriktning. Uppbyggnaden av den nya utbildningen skall ske under en period fram till den 1 juli 1993, då reformen skall vara fullt genomförd och T4 i gymnasieskolan avvecklad. Förslaget nu innebär att 42 namngivna kommuner får utbildningen permanent. 23 högskolor får ansvaret för utbildningen på de 42 orterna. Här kan jag säga till Claes Roxbergh att utbildningen ingår i högskolan. Utbildningen har alltså statligt huvudmannaskap. Under försöksperioden fram till 1993 kommer de berörda kommunerna att få stå för kostnader för lokaler och utrustning som avlösning för neddragningen på T4i gymnasieskolan. Det är möjligen detta som Claes Roxbergh avsåg i sitt anförande. För fortfarighetstillståndet efter 1993 tar staten över hela kostnadsansvaret. Andra regler ändras också då till att överensstämma med vad som i övrigt gäller för högskolan. Under tiden fram till 1993 skall en ny ettårig teknikerutbildning utvecklas för de studenter som inte vill gå vidare till den utbildning som vi nu talar om. Dessutom skall det skapas möjligheter för elever som har gått naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan att med hjälp av kompletteringsutbildning bli behöriga till ingenjörsutbildningen. Det är också viktigt att slå fast att syftet med hela reformen är att höja kvaliteten i ingenjörsutbildningen. Eftersom vi talar om en högskoleutbild Prot. 1988/89:120 ning, är det dessutom alldeles självklart att utbildningen skall vila på - 24 maj 1989 Så vill jag kommentera några av de frågor som vi har diskuterat litet förjekniskaykia särskilt i utskottet. sr niska yrken m.m. Förslaget innebär att högskoleutbildningen skall etableras på en rad orter som kanske tidigare har haft enbart gymnasieutbildning. Åtminstone är det så att en ny stor grupp skall tas in i högskolan, närmare bestämt enligt majoritetsförslaget 6 250 nybörjare hösten 1993. Till alla dessa studenter krävs det många kvalificerade lärare, så pass många att vi faktiskt känt en viss oro i utskottet i vad gäller möjligheten att rekrytera ett tillräckligt antal. Vissa andra talare har redan markerat denna oro. Vi uppmanar därför gemensamt regeringen att komma med förslag till åtgärder för att trygga lärarförsörjningen till de tekniska utbildningarna, dvs. både till den nu aktuella och till övrig teknisk utbildning. I lärarfrågan gör utskottet också ett uttalande som närmast är ett förtydligande av propositionen. Utskottet menar att de enda av de nuvarande gymnasielärarna utan formell behörighet som kan förordnas på nyinrättade högskolelektortjänster utan ansökningsförfarande är de relativt få som tidigare med konstitutorial förordnats på ordinarie tjänst som gymnasielektor. I övrigt skall det normala kompetenskravet för tjänst som högskolelektor upprätthållas. Som jag tidigare sade är riktmärket för dimensioneringen av den nya utbildningen, enligt vad vi nu kan bedöma, 6 250 intagningsplatser år 1993. Centern har i en reservation föreslagit att riktmärket i stället skall vara 8 000 nybörjarplatser. Man kan naturligtvis tvista om vilket tal som är det korrekta. Vi i majoriteten har stannat för den lägre siffran vid en sammanvägning av flera faktorer, t.ex. lärarrekrytering. Jag förstår att centerns huvudskäl till att vilja öka planeringsramen är att man vill förlägga utbildningen till ytterligare några orter utan att tvingas omprioritera inom ramen. Det är viktigt för planeringen och resursutnyttjandet att nu namnge de orter som permanent skall få den nya utbildningen. Så görs också i propositionen i och med att 42 orter anges. Dessa orter är antingen sådana som redan har högskolor eller stora T4-skolor. Vid valet av orter har dessutom önskemål om en rimlig geografisk spridning över landet varit vägledande. Närhet till utbildning är viktig både för de studerande och för den regionala utvecklingen — precis som Larz Johansson säger. Om man ser på kartan finner man att detta förslag med de 42 orterna kommer att leda till en ganska hygglig geografisk spridning över landet. Samtidigt som man bör försöka tillgodose önskemålet om spridning, måste kravet på kvalitet upprätthållas. För detta krävs en viss omfattning både när det gäller denna utbildning och kanske också andra utbildningar på orten. Nu är det förstås självklart att man på vissa orter, särskilt där man deltagit i försöksverksamheten, blivit besviken över att man inte får utbildningen permanent. Utifrån ett lokalt betraktelsesätt är besvikelsen också förståelig. Vi här i riksdagen har dock att göra en sammanvägning av olika skäl. Det är 23 Prot. 1988/89:120 därför vi stannat för dessa orter. Om det i framtiden skulle visa sig nödvändigt att öka dimensioneringen, bör utökningen ske så att samtliga de orter som fanns med i arbetsgruppens förslag får utbildningen permanent. Det förtjänar härutöver att påpekas att det står varje högskola fritt att själv bestämma att en viss utbildning skall ges på en viss ort inom högskolans geografiska sfär, om det finns behov och om man anser övriga förutsättningar föreligga. Fru talman! Med det jag nu sagt, men utan att i detalj kommentera varje reservation, yrkar jag bifall till utbildningsutskottets betänkande 30 i dess helhet och avslag på de sju reservationerna. Jag övergår till att något kommentera betänkande 19 som behandlar övrig teknisk utbildning i högskolan. Den del av budgetpropositionen som det här betänkandet behandlar innehåller en större nyhet, och det är en omdaning av den matematisk-naturvetenskapliga utbildningen. Utbildningen skall strammas upp, fördjupas och förlängas. Utbildningen blir på 160 poäng, och den skall ges vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Den här förändringen har varit efterlängtad och för den delen också under en tid känd när det gäller dess huvuddrag. En annan viktig åtgärd som aviseras i budgetpropositionen är en översyn av miljöoch hälsoskyddslinjen. De senaste åren har det kommit att ställas många nya krav på dem som t.ex. hos kommuner och länsstyrelser skall arbeta med miljöfrågor och miljötillsyn. Också efterfrågan på människor med god miljöutbildning har ökat, bl.a. genom de beslut vi fattat här i riksdagen. Regeringen har nu uppdragit åt UHÄ att genomföra den tidigare aviserade översynen. Översynen skall omfatta dimensionering, innehåll och organisation av linjeutbildningen samt behovet av fortoch vidareutbildning. Man skall dessutom med förtur ägna sig åt att ta fram ett förslag till kompletteringsutbildning inom det naturvetenskapliga området för personer med annan grundutbildning. Man skall också se efter om utbildningen behöver ges på fler orter än i dag. Vi i utskottet hälsar den här översynen med tillfredsställelse, och vi uttrycker också en förhoppning om att det skall gå undan med översynsarbetet. Detta är ett mycket angeläget område. Ett enigt utskott har kommit fram till att tillföra den tekniska grundutbildningen 19 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit. Vi föreslår att medlen tillförs anslaget generellt utan några särskilt medskickade anvisningar. Enligt budgetpropositionen var det tänkt att en omfördelning inom högskolan skulle få bidra till att förstärka AES-sektorn. Vi har redan här i kammaren fattat beslut om att med råge förstärka AES-sektorn, och nu kostar vi också på oss detta. Jag vill till sist helt kort kommentera några av de sex reservationer som är fogade till detta betänkande men som egentligen inte kan sägas innehålla några större stridsfrågor. Sedan ganska lång tid tillbaka finns vid några av våra högskolor ett s.k. tekniskt basår. Basåret syftar till att göra studenter från gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer behöriga för studier inom teknisk och naturvetenskaplig högskoleutbildning. Centern vill nu att ett sådant basår skall etableras på ytterligare ett par orter, och man vill också Prot. 1988/89:120 benäget skicka med pengar till det. 24 maj 1989 Jag vill först och främst slå fast att detta tekniska basår har varit bra, Anas tLdbUdRing > eftersom det hjälpt till att trygga rekryteringen till teknisk utbildning. Nuhar 7 töltilska vek emellertid påbyggnadsutbildningar av olika slag med tiden kommit att bli en förtekniska yrken m.m. ganska vildvuxen flora. Utbildningarna förekommer i gymnasieskolan, komvux och högskolan. Detta faktum indikerar att både de enskilda studenterna och arbetsmarknaden har ett behov av sådan utbildning. Det har blivit uppenbart att det behövs en upprensning och en städning samt att ansvarsfördelningen mellan olika utbildningsanordnare behöver klargöras. Förre överdirektören Lars Sköld har därför för utbildningsdepartementets räkning gjort en genomlysning av problemet och kommit med vissa förslag. Skölds arbete övervägs för närvarande i utbildningsdepartementet. Utskottsmajoriteten yrkar därför avslag på centerns reservation med förslag om ett teknisk basår, men vi har inte något emot ett tekniskt basår som sådant. När vi i utskottet vet att vi skall få möjlighet att göra en samlad bedömning av ett problemkomplex, brukar vi kunna enas om ett ställningstagande av formell natur, vilket utskottsmajoriteten nu vill göra. Centerpartiet och Larz Johansson brukar enligt min erfarenhet för det mesta acceptera den sortens beslut. Centern och vpk föreslår, i olika reservationer, en utökning av arkitektutbildningen. Centern vill att utbildningen skall etableras med 30 platser i Luleå och att regeringen i nästa budgetproposition skall återkomma med ett sådant förslag. Vpk vill slå till på en gång och etablera arkitektutbildning med 30 platser i Umeå. Det är mycket möjligt att en utökning av arkitektutbildningen behövs. Det är också möjligt att det vore bra att ha en sådan utbildning placerad någonstans norröver, men vi saknar ordentligt underlag för att fatta ett sådant beslut här i dag. Mer grundliga analyser av själva behovet behöver nog göras. Om en utökning skulle bedömas erforderlig, borde nog också lokaliseringen granskas litet närmare. Skall dessutom utbildning etableras på en ort som inte redan har arkitektutbildning, behövs en rejäl genomgång av resursbehov i form av lärare, lokaler och utrustning. Vi utgår från att regeringen gör en samlad bedömning av denna och andra angelägna frågor inför nästa års mer långsiktigt inriktade proposition om budgeten för högskolan. Jag vill slutligen säga några ord om moderaternas önskan i reservation 6 om en studie av per capita-tilldelningens utveckling avseende teknisk utbildning. Inför riksdagens mer långsiktiga beslut om 90-talets högskola behöver vi ett både omfattande och bra underlag. Utskottet utgår från att vi får ett sådant. Det är därför kanske litet onödigt att peka ut just en studie av per capita-tilldelningen till tekniska utbildningar. Det är en studie av många som kan behövas för att vi skall få ett bättre beslutsunderlag. Med det jag nu sagt yrkar jag bifall till utbildningsutskottets betänkande 19 i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Till att börja med vill jag göra ett förtydligande vad gäller mellaningenjörsutbildningen. Miljöpartiet föreslår en långsammare utbyggnadstakt. Vi menar att den första perioden, innan staten tar över till fullo, faktiskt är ganska viktig. Det är under denna period nödvändigt att staten har ett totalt kostnadsansvar. Vi menar att integrationen med den övriga högskolan underlättas, liksom samutnyttjande av lokaler och annat, om man så att säga sorterar under samma hatt redan från början.

Herr talman! Jag efterlyste litet mer argument från majoriteten. Det jag har kunnat vaska fram av det Berit Löfstedt nu har sagt är följande: Det hela är ej möjligt att genomföra. Men min fråga kvarstår: Varför är det inte möjligt att genomföra? Vidare sade Berit Löfstedt: I utskottet måste man göra en sammanvägning av olika skäl. Vilka skäl handlar det om? Dessa frågor vill jag ha svar på. Möjligen kan man säga att det av Berit Löfstedts anförande kom fram två synpunkter. Den ena rör kvalitetsaspekten och den andra tillgången på lärare. Det är enligt Berit Löfstedt viktigt att höja kvaliteten i utbildningen. Då kvarstår min fråga: Är inte kvaliteten tillräckligt god i de utbildningar i Nyköping, Bollnäs och Ljungby, där det nu bedrivs en försöksverksamhet? Om så är fallet, säg då i klartext att det är fråga om en dålig utbildning. I så fall skall den naturligtvis avbrytas. Om kvaliteten är tillräckligt god och uppfyller de krav man kan ställa på utbildningen på andra orter, skall den naturligtvis fortsätta. Berit Löfstedts andra argument rörde tillgången på lärare. Men det är faktiskt så att det bevisligen vid de orter som bedriver försöksverksamhet finns tillgång på kompetenta lärare. I och med detta återstår inte det argumentet längre. Om man tar Nyköping som exempel ser man att dessa lärare i dag har en delad tjänst mellan försöksverksamheten och gymnasieskolans tekniska utbildning. Denna utbildning kommer ju för övrigt att finnas kvar, även om den blir treårig. Om man har förhoppningar om att dessa lärare skall söka sig någon annanstans, till exempelvis Eskilstuna och Katrineholm, där mellaningenjörsutbildningen kommer att bedrivas, så leder detta i så fall bara till att man utarmar gymnasieskolan på lärarkapacitet. Om man ser på Ljungby kan man konstatera att merparten av de lärare som ingår i den försöksverksamhet som bedrivs där också är verksamma i den lokala industrin. Dessa lärare kommer ju inte att försvinna någon annanstans, utan det innebär att ingenjörsutbildningen blir av med den lärarkapacitet som i dag finns att tillgå. Vi har rätt att kräva klara besked. Är utbildningen inom de nu pågående försöksverksamheterna av tillräckligt god kvalitet? Finns det, enligt utskottsmajoritetens uppfattning, inom ramarna för försöksverksamheten tillgång på lärare av tillräcklig kompetens? Dessa frågor skulle jag mycket gärna vilja ha svar på.
Prot. 1988/89:120 Herr talman! Jag finner diskussionen rörande vilka orter som bör ha den — 24 maj 1989 tvååriga högskoleutbildningen relativt naturlig mot bakgrund av vad majori Anslag tilluibildn: teten har sagt i utskottsbetänkandet. Men diskussionen är likafullt helt + KOEA SEINE id ä ; i = så förtekniska yrken onödig enligt moderata samlingspartiets förmenande. Jag skulle vilja fråga öm Berit Löfstedt och utskottsmajoriteten över huvud taget: Varför göra ett undantag när det gäller denna tvååriga högskoleutbildning och peka ut just ett antal orter? Varför följer man inte den allmänna princip som gäller i alla andra sammanhang, nämligen att det är de lokala högskolestyrelserna som bestämmer vart man vill utlokalisera utbildningen? På detta sätt skulle man slippa denna detaljdiskussion, för vilken jag anser att vi har relativt dålig kompetens. Vidare skulle vi slippa frågor av typen: Varför får Katrineholm och Hässleholm utbildningen men inte Nyköping, Bollnäs etc.? Dessa frågor kan bättre avgöras av de lokala högskolestyrelserna. Ytterligare en anmärkning med anledning av vad Berit Löfstedt har sagt: Okej, att höja kvaliteten är något som vi har varit överens om. Det är ett av syftena med utbildningsreformen. Men hur skall vi kunna garantera att vi får en höjd kvalitet? Vi hyser en gemensam oro inför lärarsituationen, och detta manifesteras i utskottsbetänkandet. Hur skall vi kunna klara detta? Framför allt: en ökning av dimensioneringen i detta sammanhang är väl knappast något vi kan tänka på innan vi har löst de problem vi nu står inför. Just kvalitetsproblemen tror jag kommer att vara väldigt besvärliga under de närmaste tio åren. Ett problem vi inte ens har nuddat vid är hur man skall förmå gymnasielärare på den tekniska sidan att gå över till högskolan, när det, det vet vi, ges löneförmåner och andra garantier på gymnasieskolan vilka man inte ens skulle kunna drömma om inom högskolan. Jag skulle nästan vilja spetsa till det och säga, att för många gymnasielektorer är det inte särskilt angeläget att bli högskolelektor, eftersom det ger ordentligt försämrade villkor och arbetsförhållanden.
Herr talman! Miljöpartiets Claes Roxbergh talade om en långsammare utbyggnadstakt. Jag tror att majoriteten av oss anser att det är angeläget att handla nu, att få i gång denna utbildning på så bred front som möjligt. Det som skall utredas och bearbetas vidare hinns med under försöksperioden fram till 1993, när reformen skall vara färdig. Vi är — för ungdomarnas skull — faktiskt ganska angelägna om att ge allt fler möjlighet att ta del av denna breda och bättre utbildning. När det gäller pengarna vill jag säga, att det förhållandet att kommunerna får ta på sig en del av kostnadsansvaret under försöksperioden beror på att man samtidigt får en minskad kostnad i samband med neddragningen av antalet elevplatser på den tekniska linjens fjärde år. Den största skillnaden mellan mig och Larz Johansson är egentligen inte synen på vad man presterar på varje ort. Skillnaden är snarare att Larz Johansson laborerar med 8 000 intagningsplatser medan vi har känt oss övertygade om att 6 250, såvitt vi nu kan se, är tillräckligt. Om man delar upp dessa intagningsplatser på ytterligare orter blir det dessutom färre på varje 27 Prot. 1988/89:120 ort. För kvalitetens skull anser jag att man har glädje av att omfattningen ändå är begränsad. Det är ju alldeles ostridigt att det skulle gå åt mer resurser, totalt sett, till att ta hand om 8 000 elever än 6 250. Vad detta resulterar i får vi se framöver. Det kan ju bli så lyckosamt att man faktiskt klarar av att hantera fler elever. Om det kan tillskapas nya resurser, kommer vi inte att vara istadiga i denna fråga. Vi har också sagt att i så fall kan också de andra orterna komma i fråga. Det är inte något fel på dem i jämförelse med andra orter, det handlar endast om att se till en vettig geografisk spridning utan att det för den skull blir alltför utspritt. Kvalitetsfrågorna, Birger Hagård, är inget som vi kan fatta beslut om över en natt. Det måste bli fråga om att på olika sätt tillskjuta resurser. Detta är ett långsiktigt arbete, och målet måste vara att få fram en god utbildning. Detta ligger i både nationens och ungdomarnas intresse.

Herr talman! Alla är uppenbarligen ense om problemen. Dessa har bl.a. att göra med kvalitetsfrågorna. Då kan man fråga sig: Varför inte ha en långsammare utbyggnadstakt? Det vore egentligen det logiska sättet att möta dessa farhågor. På så vis skulle vi åstadkomma en bra utbildning som tillgodoser de krav som finns. Risken är nämligen att vi, om vi går för snabbt fram, faktiskt inte får den utbildning vi ville ha.

Herr talman! Då har vi alltså fått bekräftat att de argument som Berit Löfstedt använde i sitt första inlägg inte gäller. Kvaliteten är tillräcklig och det finns tillgång till lärare på de orter som diskussionen gäller, och den bedömning som gjorts är helt godtycklig. Det nya argument som nu fördes in var att resurserna inte räcker till. Tror utskottsmajoriteten att resurserna i lokaler och utrustning, t.ex. vid det alldeles förträffliga resurscentret i Ljungby, skall flytta ifrån orten till någon högskoleort eller någon annanstans och användas där? Möjligen är det så att utskottsmajoriteten funderar ungefär så här: Om vi nu snävar in antalet orter litet grand, blir det förhoppningsvis färre sökande, eftersom vi vet att ungdomar inte gärna åker så långt utan hellre väljer en annan utbildning närmare hemorten. Då kan det hända att det något snävare talet står sig. Det viktiga är inte, Berit Löfstedt, att i dag bestämma hur många ungdomar som skall delta i den här utbildningen 1993. Det viktiga är att ge dem möjligheter, om de vill ha utbildningen. Jag försäkrar att alla de som i så fall skulle vara intresserade av att skaffa sig mellaningenjörsutbildning kommer att vara efterfrågade. De kommer att gå åt på arbetsmarknaden. Så det finns inte något skäl till att försöka snäva in utbildningen utan tvärtom: Utnyttja de resurser som finns, och de finns bevisligen framför allt på de orter där det i dag bedrivs försöksverksamhet! Utnyttja de resurserna och utbilda de ungdomar som vill skaffa sig en mellaningenjörsutbildning. Det skulle vara ett betydligt bättre sätt att hantera den här frågan än att bara säga att vi har gjort en bedömning — det skall inte vara för tunt, men utbildningen skall ändå vara geografiskt fördelad. Det finns alltså egentligen inte några argument för det beslut som Prot. 1988/89:120
dd SS Herr talman! Till Claes Roxbergh en gång till då: Ungdomarna och Forsäkniska ycken m.m. nationen behöver den här utbildningen, och vi är överens om att det går att klara den utbyggnadstakt som nu föreslås. Så några ord till Larz Johansson. Det jag sade inledningsvis gäller. Ingen får särskilt långt till de 42 orter som är föreslagna. Jag tror faktiskt att de ligger hyggligt till för att ungdomar skall kunna åka dit och skaffa sig utbildning på högskolenivå. Jag är fullständigt medveten om att närhet är viktig, och det är också därför som utbildningen föreslås bli utspridd i så pass stor utsträckning.

Värderade talman! Jag inleder med att citera ur en skrift som gavs ut i början av det här året: ”Det är angeläget att åstadkomma en högkvalitativ utbildning på alla nivåer och ett flexibelt utbildningssystem. Det behövs fler högt utbildade ingenjörer och forskare. Svenskt näringsliv har en hög forskningsoch utvecklingsandel, men den borde kunna omsättas i större produktivitetsförbättringar och fler innovationer. Åtgärder för att stimulera en bred användning av ny teknik inom näringslivet är därför viktiga. Samtidigt måste den unikt svenska formen av breddutbildning av de anställda i ny teknik drivas vidare och kvaliteten i den grundläggande utbildningen i skolan hävdas.” Citatet kommer från Sveriges regerings finansplan, bil. 1 till budgetpropositionen 1989. I en uppräkning av angelägna uppgifter för den ekonomiska politiken de närmaste åren är det som jag nyss citerade det enda som direkt exemplifierar insatser inom utbildningsområdet. Man väntar sig att utbildningens specialutgåva — bil. 10 till budgetpropositionen — därför skall redovisa en uppföljning av intentionerna i finansplanen och satsa på just det som i finansplanen är exempel på angelägna uppgifter. Visst blir man förvånad, när man ser att utbildningsdepartementet i stället föreslår en besparing på mer än 18 milj.kr. i anslaget till utbildning för tekniska yrken. Nu har utbildningsutskottet rättat till det här. I betänkande UbU19 föreslår utbildningsutskottet att anslaget till utbildningar inom sektorn för tekniska yrken ökas med 19 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Det är klart att utbildningsutskottets socialdemokrater hade räknat med att följa regeringens förslag om minskning av satsningen på de tekniska yrkena. När socialdemokraterna märkte att oppositionen var enig om att i stället förstärka teknikerutbildningen, var det bara att acceptera att det fanns majoritet för höjningen med de 19 miljonerna. Nu kan man alltså räkna med, att riksdagen mot regeringens vilja följer intentionerna i formuleringarna i regeringens finansplan ... inrätta en tvåårig ingenjörsutbildning på högskolenivå enligt regeringens proposition 1988/89:90. Den nya ingenjörsutbildningen skall ersätta och förstärka den utbildning som hittills givits i årskurs fyra av gymnasieskolans fyraåriga tekniska linje — och motsvarande vuxenutbildning. Det är väl dokumenterat att det finns ett stort behov av ingenjörer med en sådan utbildning. Därför är det värdefullt att vi nu kan fatta beslut om det. Värderade talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandena 19 och 30.

Herr talman! Kunskap ger ökad framtidstro och ökade utvecklingsmöjligheter. Den reform som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 30 och som vi nu är beredda att fatta beslut om ger ökade kunskaper. Alltså skapar den en ökad framtidstro. I Hälsingland, det landskap som jag kommer ifrån, ökade framtidstron under 1987. Varför påstår jag det? Jo, det var då man beslutade om att vi skulle få den stora glädjen att ha två av försöksorterna — ingenjörsutbildning skulle bedrivas på försök både i Bollnäs och i Hudiksvall. Det satte i gång engagemang, skall ni veta. Näringslivet har verkligen efterlyst ökat antal ingenjörer. För att upprätthålla kompetensen och klara konkurrensen behöver företagen bättre utbildad personal, och de såg att det finns ett stort behov av den utbildning det här är fråga om. Lärarna stöttade försöksverksamheten, SSA-sekreterarna jobbade för högtryck, och politikerna stödde också det hela genom att tillåta extra kostnader för investeringar etc. Så får vi nu läsa förslaget här i betänkandet, att försöksverksamheten skall upphöra nästan innan den har startat. Tyvärr kan jag inte ställa någon fråga till Berit Löfstedt nu, eftersom hon har gått ut ur kammaren, men jag tycker att det är fräckt att upphöra med en försöksverksamhet innan man har utvärderat den. Alla tror väl att försöksverksamhet skall få pågå under den tid som är bestämd och utvärderas under tiden. Vad händer nu? Jo, man fattar beslut om att verksamheten skall upphöra innan man ens har hunnit påbörja någon utvärdering. Hur tror ni att människorna kring Bollnäs och Hudiksvall reagerar på det som sker? De kan ju inte uppfatta det på annat sätt än att det är ett stort svek. Eleverna tycker inte heller att det ger någon speciellt stor tilltro till oss politiker. Vi måste skapa oss ett bättre rykte, och det gör vi definitivt inte på det här sättet, genom att först påbörja en utbildning och sedan upphöra med den. Miljöpartiet menar att om man finner att det är värdefullt med en fortsättning på verksamheten skall dessa försöksorter först komma i fråga. Det håller ju inte heller! Först skall vi tydligen upphöra med denna verksamhet. Sedan skall vi också, ifall vi vill, kunna fortsätta. Detta inger inte heller någon vidare framtidstro. Jag vill absolut inte acceptera detta beslut. Ett bifall till den reservation vi har avgett från centerns sida, reservation nr 6, anser jag är det rätta beslutet. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Prot. 1988/89:120 Herr talman! I motion Ubl7 har vi motionärer framfört behovet av att den — 24 maj 1989 att till Motala få en elteknisk linje och till Mjölby en maskinteknisk linje. räekrliska vr Både Motala och Mjölby är mycket beroende av sina verkstadsföretag och förtekniska yrken m.m. industrier. Flera av våra företag har framfört behovet av en teknisk utbildning på orten. Som det nu är förlorar Motala och Mjölby många av de ungdomar som går det fjärde året på teknisk linje i Linköping, eftersom många av dem stannar kvar på utbildningsorten efter utbildningen. Bl.a. Nokia har till kommunledningen i Motala framfört att den ofullständiga gymnasieutbildningen inom teknikområdet är ett hinder för en större satsning på dess dotterbolag Luxor. Det är särskilt den eltekniska grenen som Nokia efterfrågar. Herr talman!

Vår förhoppning är att högskolan i Linköping vid behandling av detta ärende noga prövar den möjlighet som ges i propositionen och som också anförs i utbildningsutskottets betänkande, nämligen att inom sitt verksamhetsområde planera utbildningens geografiska förläggning med hänsyn till lokala förutsättningar och samhällets behov.

Herr talman! Jämfört med förhållandena i andra länder har den svenska skolan stora resurser. I det svenska samhället finns en stark vilja att satsa på skolan. Trots detta och trots engagerade insatser från de flesta som arbetar i skolans värld, motsvarar resultaten inte de förväntningar man har rätt att ha. Att många skollokaler är svårt slitna, att eleverna inte har egna böcker, att lärare flyr yrket och att lärarutbildningen inte lockar sökande visar på allvarliga problem. Detsamma gör SÖ-undersökningen av lärarnas attityder. Lärarna upplever de många kraven, tidsbristen och stressen som mycket svåra. De kraftiga reaktionerna på regeringens skolbudget i vintras bestyrker detta. Det måste vara djupgående brister och ett uppdämt missnöje som får lärarna att reagera så häftigt! Låt oss en gång för alla erkänna problemen. Det ger utgångspunkter för konkreta åtgärder! Hur kan det ha blivit så här? Jo, därför att kunskaper, färdigheter och undervisning inte erkänns som skolans huvuduppgift och därför att skolpolitiken inte sätter varje elevs behov och förutsättningar i centrum. Skolan har blivit ett slags Mädchen fär alles. Det finns snart sagt inget samhällsintresse eller samhällsproblem som inte skall påverkas genom utbildningsinsatser i skolan. Visst är det viktigt med kost och motion, samlevnad och trafik, kunskap om arbetsliv och jag vet inte vad, men skolan måste få tillfälle att göra det som skolan i första hand är till för: skolan skall vara skola. Skolan skall ge — Prot. 1988/89:120 kunskaper och färdigheter. Målen skall vara klara och tydliga. 24 maj 1989 Skolans kris beror inte på bristande resurser. Den beror på att pengarna i alltför liten utsträckning satsas på det som är skolans huvuduppgift — att förmedla kunskaper och färdigheter. De flesta lärare man talar med suckar över att de måste ägna sig så förtvivlat mycket åt annat än det de utbildats för — undervisning — och över alla dessa konferenser. Pengarna används fel — till kringaktiviteter, administration och byråkrati i stället för till undervisning, lärare, böcker och lokaler. Så blir det med socialdemokratisk skolpolitik och ett dåligt statsbidragssystem. Skolan behöver en klar målsättning och en tydlig betoning av vikten av goda kunskaper och goda färdigheter. Det behövs också en ökad frihet att organisera arbetet som man på den enskilda skolan anser bäst. Jag är övertygad om att en minskad administration, byråkrati och centralstyrning skulle stärka lärarnas roll, ge en bättre lärarutbildning och bättre tillgång på bra läromedel samt leda till att mer av resurserna satsas på undervisningen. Skolan skulle kunna ta större hänsyn till elevernas olikhet, deras behov och intressen. Jämlikhet i socialdemokratisk version handlar tyvärr inte om att ge var och en de utvecklingsmöjligheter som leder till de bästa resultaten. Därför tar den socialdemokratiska skolpolitiken inte hänsyn till elevernas olika behov. Kunskapsinhämtande och färdighetsträning har inte en tillräckligt central roll. Andra uppgifter än undervisning får ta för stort utrymme och kosta alldeles för mycket pengar. Att undervisningen i sig innebär fostran har inte socialdemokraterna förstått. Ivern att centralisera och det förmenta jämlikhetstänkandet har lett till en enorm byråkrati. Pengar och tid har förts från undervisningen till diverse andra uppgifter. Dessutom har bidragen konstruerats så att kommunerna stimulerats att också anslå pengar. Vi moderater accepterar inte regeringens sätt att hantera anslagen för skolan. Vi föreslår också ett helt annat statsbidragssystem. När regeringen skall spara leder detta till att undervisningen drabbas, såsom var fallet med den föreslagna indragningen av de 167 miljonerna på lärarlönerna. Samtidigt som man vägrade släppa centralstyrningen och regleringen av de olika anslagen, föreslog man en nedskärning som skulle ha drabbat undervisningen direkt. Nu har man visserligen tagit tillbaka sitt förslag efter de våldsamma reaktionerna, men problemen kvarstår. Vi moderater har i våra motioner visat på ett helt annat sätt att lösa skolans kris. Vi har föreslagit omfördelningar som innebär att de belopp som direkt går till undervisningen ökar med 697 milj.kr. — en del av omfördelningarna finns i dagens betänkande, andra i betänkandena UbUll och 12. Vi förstärker undervisningen genom att överföra pengar till undervisningen från annat, till gagn för alla elever. Genom att skolans resurser satsas på undervisningen, minskar behovet av andra insatser. Man får också större möjligheter ute på skolorna att ordna undervisningen — inte minst gruppindelningarna — som man anser bäst. Det är ju där man känner behoven och förutsättningarna bäst. Att satsa på 33 undervisning, kunskaper och färdigheter innebär därmed att också satsa på elevernas allsidiga utveckling och sociala fostran. Vi har föreslagit besparingar dels inom administration och byråkrati, dels när det gäller extra anslag till sådant som normalt bör ingå i skolans arbete eller som det bör vara en kommunal uppgift att svara för, t.ex. utformningen av skoldagen. Vi har föreslagit att pengar från dessa anslag skall föras till den direkta undervisningen. Herr talman! Den moderata utbildningspolitiken är en helhet. För den som dagligen sysslar med dessa ting är det något besvärande att så få lyckas fånga och diskutera skolans hela situation. En debatt om det ena eller andra anslaget leder fel. De många delförslagen ingår i en helhet. Vi moderater föreslår ett reformprogram där kunskaper, färdigheter och respekt för den enskilde eleven är självklara utgångspunkter. De reservationer vi behandlar i dag innehåller endast delar av helheten. De främsta delarna i helheten är: 1. Klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. Jag har redan betonat detta och vikten av att stärka undervisningen. Inte minst nödvändigt är det att värna om undervisningstiden, så att lektionerna kan ägnas åt det verkligt viktiga och att allehanda avbrott undviks. Denna grundsyn är skälet till att vi anser att fortbildningen av grundskolans lärare i första hand skall avse ämnesfördjupning. Goda kunskaper hos lärarna är avgörande för att utbildningen skall kunna ha hög kvalitet. Det ger lärarna trygghet, en trygghet som gör undervisningen mer intressant och gör det lättare att hålla ordning. Goda kunskaper stärker både lärare och elever! 2. Betyg som redovisar kunskaper och färdigheter i relation till läroplanens krav. Betygen är ett naturligt hjälpmedel i skolan, men det betygssystem vi har är inte bra. Vi skulle behöva en rejäl betygsdebatt, som kan leda till ett bättre betygssystem. När skall egentligen den stora föräldraopinion som kräver ett bättre betygssystem få gehör hos socialdemokraterna? 3. En tidigare skolstart som — tillsammans med ett åldersblandat och flexibelt lågstadium — skulle kunna anpassa lästräning och annan undervisning efter varje barns mognad och andra förutsättningar. Barn behöver en bättre grund än de får i dag. 4. Ökade möjligheter för eleverna att välja inriktning och studiekurs efter anlag och intresse. Detta är särskilt viktigt på högstadiet. Ju större möjlighet eleverna har att välja ämne och kurs efter intresse och förutsättningar, desto större möjligheter får de att lyckas väl. Och det kan mycket väl bli så att en elev väljer svår kurs i t.ex. engelska, lätt kurs i matematik, mycket svår kurs i franska osv., dvs. olika svårighetsgrad i olika ämnen. Elever och föräldrar måste kunna välja skola — offentlig eller fristående — och få betydligt fler möjligheter att välja inom skolan. Särskilt på högstadiet måste utrymmet för tillval öka. Självfallet måste skolan ge möjlighet att komplettera efter årskurs 9 om eleverna vill och behöver. I Gävle försökte lärarna göra något åt situationen på högstadiet genom att dela in eleverna i årskurs 9 i tre grupper efter betygen. Man kan ha olika synpunkter på detta. Men det var ett försök att ge eleverna undervisning efter — Prot. 1988/89:120 anlag, och det kom fram ur ett behov av att möta varje elev på hans eller 24 maj 1989 hennes nivå. Det vore bra om Gävleförslaget kunde bli utgångspunkt för en konstruktiv debatt om hur vi skall öka möjligheterna att anpassa undervisningen till varje elevs behov. 5. Statsbidraget till skolan måste läggas om. Vinterns debatt om skolans resurser visar hur viktigt det är. Principen bör vara att skolan får ett visst anslag för varje elev — statsbidraget skall följa eleven till den skola han eller hon väljer — och det är kommun och skola som själva fattar beslut om hur detta anslag skall användas. Lokalt kan man använda pengarna på ett bättre och effektivare sätt. Jag har fullt förtroende för att man lokalt både vill och kan värna en undervisning av hög kvalitet och ge eleverna det stöd som de kan behöva i olika avseenden förutom den direkta undervisningen. Det är inte heller nödvändigt med olika anslag för utvecklingsarbete, aktiviteter och kulturella inslag. De torde vara led i skolans verksamhet, som man lokalt bäst kan utveckla och utforma. Ett sådant anslagssystem öppnar för frihet för föräldrar och elever att själva välja skola och skolform. Vi skulle kunna få en oerhörd dynamik och stimulans för en positiv utveckling av skolan. Att ett sådant system måste innehålla ett särskilt stöd för glesbygdsskolor är självklart. Statsbidraget för fristående skolor måste bli likvärdigt med de statsbidrag som gäller inom den allmänna skolan. Om en fristående skola har blivit godkänd, måste den självfallet få lika mycket i statsbidrag som en allmän skola. Det är orimligt att statsbidraget för fristående skola är bara cirka hälften av den statliga kostnaden för elever i grundskolan! En mycket liten del av eleverna i Sverige går i fristående skolor. Det beror ju på att de fristående skolorna i Sverige diskrimineras. I många andra länder, t.ex. Danmark, finns en mångfald skolor. Det är ju endast om samhällsstödet blir likvärdigt som de fristående skolorna blir ett möjligt val för alla. Det skulle ge föräldrarna reella möjligheter att kunna påverka sina barns skolgång. De flesta fristående skolor i Sverige har tillkommit efter kamp. Är det rimligt att man som i Drevdagen skall behöva kämpa i sex år, ja egentligen mycket längre, innan myndigheterna ger med sig? Nej, statliga och kommunala bidrag borde vara en rättighet. Vi är alla skattebetalare, och det av socialdemokraterna omhuldade brukarinflytandet borde kunna inrymma en möjlighet att välja skola. Den förmyndarattityd som socialdemokraterna visar mot de fristående skolorna är otillständig. Vår nye skolminister har i olika uttalanden visat sig som en praktfull ”överförmyndare”. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla elever har rätt och möjlighet att välja en fristående skola eller möjlighet att välja inom det allmänna skolväsendet. 6. Avreglering av skolan. Den är nödvändig om skolan skall kunna utvecklas. Skolans personal, elever och föräldrar måste kunna bestämma hur man vill organisera arbetet. Vill man bilda mindre klasser eller grupper, måste man kunna göra det. Både styrningspropositionen och kompletteringspropositionen innehåller fina ord om decentralisering, förenkling och avreglering. Lokala initiativ, 35 entusiasm och uppfinningsrikedom kan inte tas till vara fullt ut med nuvarande system, säger regeringen. Det är vad vi moderater har sagt länge. Bidragssystemet måste ge skolan och lärarna frihet att bestämma hur resurserna skall användas. Det kräver en radikal minskning av alla styrande regler som i dag upplevs som stora hinder. Detta erkänner ju också regeringen. Det är återigen en fråga där vi moderater fått rätt. Med förenkling menar vi en verklig avreglering. Behövs över huvud taget centrala direktiv på område efter område? Tror inte socialdemokraterna på sina lokala politiker? Vi tror på våra. Det går att ta bort andra regler än dem som handlar om högtidlighållande av minnesdagar. Vad kommer regeringen att göra åt detta? Och inser inte socialdemokraterna att det blir ännu viktigare att klarare ange målen — att skolan skall sätta kunskaper och färdigheter i centrum? 7. En fristående utvärdering av skolan. En sådan har vi krävt många gånger och det måste upprepas. Nuvarande ordning är inte rimlig. Herr talman! Jag vill fråga utskottets talesman: Varför vill inte ni socialdemokrater öppna för alla elever att välja skola, fristående eller offentlig? Är det inte ett rättmätigt jämlikhetskrav att alla får välja? I en interpellationsdebatt i förra veckan angav statsrådet Göran Persson att han inte hade för avsikt att öka möjligheterna att välja skola. Delar utskottets talesman denna åsikt? Hur ser ni socialdemokrater egentligen på föräldrainflytandet? Inte heller tog han riktigt avstånd från yttrandet från Kommunförbundets ordförande att klasserna i skolan bör bli större utan försökte prata bort det. Vad säger utskottets talesman om detta? Vad är det egentligen som gör att ni socialdemokrater inte vill slå fast att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter? Varför vill ni inte stärka undervisningen, slå vakt om undervisningen? Varför vill ni inte ställa upp på ett avreglerat statsbidragssystem, som ger lärarna möjlighet att prioritera undervisning, kunskaper och färdigheter? Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där moderata namn förekommer.

Herr talman! Jag skall börja med att påpeka att folkpartiets skolpolitik bygger vidare på en lång liberal reformtradition. Om jag får ge fyra exempel, vill jag nämna kampen för införande av den allmänna folkskolan, 1927 års bottenskolereform, Gunnar Heléns insatser på 1950-talet för den nya grundskolan samt de insatser som gjordes under den borgerliga regeringstiden för den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 80. De liberala politiker som har arbetat med dessa reformer och andra har drivits av en stark känsla för att utbildning är viktig för individen. Människorna behöver kunskap för sin frigörelse och utveckling på det sätt som Ann-Cathrine Haglund har utvecklat här. Men politikerna drevs därutöver också av övertygelsen om att utbildning och kunskap är viktiga för hela samhällets utveckling. Däri lägger vi också att vi vill att samhället skall utvecklas mot större klasslöshet och mer av gemenskap. Där tror vi att skolan — Prot. 1988/89:120 har en roll att spela. 24 maj 1989 Vår idéutveckling på skolområdet har naturligtvis inte avstannat med Lgr 80. 80-talet har handlat om att förverkliga intentionerna i Lgr 80 men naturligtvis också om att tillgodogöra sig den debatt som har förts i vårt land och i andra länder och inlemma den i vår skolpolitik. Såsom exempel här vill jag först och främst ta debatten om den offentliga sektorn, som ju har varit livlig under 80-talet. Det handlar om att vrida perspektivet från ett producentperspektiv till mer av ett konsumentperspektiv. Man kan gå mycket längre än vi tidigare har trott i decentralisering och mångfald. Den balanspunkt som följer av det som jag talade om nyss mellan skolans individualiseringsmål och skolans integrationsmål har möjligen förskjutits i takt med att samhället runt omkring skolan har utvecklats. Om man prövar en ny avvägning mellan dessa båda mål, vilket man exempelvis gjorde i Gävle med nivågrupperingsförsöket i 9-an, tycker jag att det är litet reflexmässigt att säga att vi redan har prövat ett parallellskolesystem. Ett sådant hade vi fram till 1950-talet, och det var inte bra. Det kan faktiskt hända att dagens samhälle är ett annat än gårdagens och att därav följer att en avvägning kan göras något annorlunda. Jag brukar citera professor Torsten Husén, som ju i hög grad är en av arkitekterna bakom den nuvarande grundskolan. Han brukar ofta framhålla hur viktigt det är att vi nu gör mer för att skapa mångfald och frihet i systemet. Vi har också under 80-talet lärt oss hur viktigt det är att stimulera personalen och ta vara på dess kreativitet. Mot bakgrund av den beskrivning jag gjort av vår idéutveckling under 80-talet är vi kritiska mot socialdemokraternas skolpolitik. Vi ifrågasätter rent av i en motion som vi väckte häromveckan om socialdemokraterna egentligen har någon skolpolitik. Vi har i varje fall mycket svårt att upptäcka den. Något tillspetsat kan man säga att det verkar som om skolan på 80-talet framför allt setts som ett sparobjekt. De positiva känslor som fanns i skolans värld i samband med antagandet av Lgr 80 har i viss utsträckning försvunnit. Socialdemokraterna har olika åsikter vid olika tidpunkter, och även olika individer inom socialdemokratin har olika åsikter. Det är därför mycket svårt att veta vad som är en socialdemokratisk skolpolitik. I den motion jag nyss nämnde pekar vi på skolstartåldern, betygsfrågan och flera andra som exempel på sådana frågor. Jag skulle vilja nämna ett område till. Regeringen lade i somras fram en proposition som bl.a. handlade om mer decentraliseringiskolan. Vi sade då att denna proposition innehåller jättetjusiga ord men att detta ju är helt otillräckligt. Men det tyckte inte socialdemokraterna i riksdagen. De ansåg att propositionen var utmärkt och antog den. De kritiserade också oss för vår inställning. Nu läste jag i det nummer av Lärartidningen som utkom den 11 maj följande: ”Göran Perssons förslag kommer endast två och en halv månad efter det att riksdagen antog propositionen om skolans styrning och utveckling. En och annan riksdagspolitiker trodde nog att man då slog fast vad som ska gälla. Men skolministern var inte nöjd med propositionen. - Den var inte konkret. Man sade bara att decentralisering var den nödvändiga vägen men inte hur det konkret ska gå till, menade han. 37 — Därför måste vi nu ta itu med de verkliga knäckfrågorna.” Det var ju precis det vi sade, men då dög inte det. Då skulle Bengt Göranssons skolproposition försvaras, men nu är det ett annat ljud i skällan. Det som nu gäller är kommunalisering. Man har utsett ett kommunalråd i Katrineholm att vara skolminister. Det tolkar vi på det sättet att man i regeringen har bestämt sig för att nu satsa på kommunalisering. Man vill därvidlag inte ha något motstånd i utbildningsdepartementet, och därför utser man en kommunalman till skolminister. Göran Persson säger också i en intervju i LO-tidningen: ”Sverige består ju av en massa Katrineholm.” Det är väl så, men vi tror att också den decentraliseringen är otillräcklig. Vi vill gå mycket längre och ta mycket rejälare tag. Vi vill först och främst decentralisera makt till enskilda elever och föräldrar. Elever skall tillsammans med sina föräldrar i högre grad än hittills kunna avgöra t.ex. i vilken skola man skall gå, vilka ämnen man skall läsa och vilka kurser man skall studera. Nästa steg för oss är att ge mycket större möjligheter för den enskilda skolan att själv utforma sin verksamhet. Vi tror bl.a. att det är ett bra sätt att tillgodogöra sig just den kreativitet hos personalen som jag tidigare talade om. Ett instrument som vi tillsammans med moderaterna och miljöpartiet pekat på för att åstadkomma detta är att göra om statsbidragssystemet enligt den princip som brukar kallas för elevpeng. Förslaget om elevpeng utgör egentligen en sammanfattning av två delar. Den första är en kraftig schablonisering av statsbidragen. Detta minskar administrationen, men ännu viktigare är att det innebär decentralisering av beslutsbefogenheter till de nivåer i systemet som är närmare eleverna. Ett bidragssystem som innehåller många specialbidrag och detaljbestämmelser är ett instrument för att centralstyra skolan. Den andra delen av elevpengstanken är att ge en rätt för föräldrar att tillsammans med sina barn bestämma i vilken skola barnen skall gå. Statsbidraget, liksom det kommunala bidraget, skall gå till den skola som föräldrarna och eleverna väljer. Vi tror att ett system av den här typen skulle förändra skolan i några grundläggande avseenden. För det första skulle man så att säga vända upp och ner på beslutsstrukturen. Den skulle förändras så, att en mängd beslut som i dag fattas centralt i stället skulle fattas ute på de enskilda skolorna av dem som är verksamma där. För det andra skulle administrationen minska till förmån för det som är skolans kärnverksamhet, dvs. i första hand själva undervisningen. För det tredje skulle konsumentinflytandet öka, dvs. föräldrars och elevers möjligheter att påverka systemet, vilket i första hand sker på bekostnad av politikernas möjligheter att styra verksamheten. Makten i systemet läggs på den nivå som brukar kallas den lägsta, alltså den som är närmast eleverna. På sikt kommer bara skolor som föräldrar och elever tycker är bra att överleva. Vi tror att detta tillför en dynamik till systemet. För det fjärde och sista skulle de fristående skolorna i ett sådant här system äntligen få en rättvis behandling. Mot detta system har anförts att det skulle missgynna glesbygdskommuner. Jag har tittat litet närmare på detta argument med utgångspunkt i den rapport som Kommunförbundet avlämnade för en tid sedan om fördelningen = Prot. 1988/89:120 av statsbidrag till Sveriges kommuner. Det nuvarande systemet anses ju 24 maj 1989 gynna rättvisa mellan kommunerna. De många reglerna skall vaska fram de mest behövande så, att de får mest. Detta används ständigt av socialdemokrater och centerpartister som argument mot elevpengen. Man pekar på att statsbidraget till Pajala är 27 000 kr. och till Svedala bara 13 000 kr. per elev. Hur stor skall elevpengen egentligen vara? frågar man retoriskt. Men om man tittar närmare på detta problem finner man att det inte är så stort. Det genomsnittliga statsbidraget är 15 400 kr. per elev. För alla Sveriges kommuner, utom 18, gäller att det belopp de i dag får ut avviker högst 15 96 från den summan. I dessa 18 kommuner bor ca 2 Yo av Sveriges elever — i nästan samtliga fall rör det sig om glesbygdskommuner i Norrlands inland. Således bor 98 26 av Sveriges grundskoleelever i kommuner där statsbidraget per elev är 17 700 kr. eller lägre. I de fall ett nytt system skulle innebära en viss minskning, uppvägs denna mer än väl av den mindre administrationen och den ökade lokala förfoganderätten över pengarna. De tre partier i riksdagen som förespråkar en elevpeng har insett att ett nytt system behöver kompletteras med regler som ger extra medel till glesbygdskommuner med många skolor. Om man vet att problemet berör 2 2 av landets elever och 18 av Sveriges kommuner, inser man att det inte kan vara omöjligt att utforma sådana regler. Det förefaller alltså som om detta mycket komplicerade system som skall vaska fram de mest behövande kommunerna så att säga är berget som födde en råtta. I slutändan får de flesta kommuner ut i stort lika mycket per elev, vilket den sammanställning från Kommunförbundet som jag tidigare berörde visar. Utifrån denna grundsyn förespråkar vi folkpartister en skolpolitik, som skiljer sig ganska mycket från t.ex. socialdemokraternas. Detta avspeglas delvis i det betänkande som vi nu diskuterar. Jag ämnar inte gå in på alla reservationer, utan bara nämna tre punkter som jag anser vara de allra viktigaste. Den första punkten handlar om en satsning på lärarnas fortbildning, vilket jag tror betyder väldigt mycket för personalens trivsel och för kvaliteten i undervisningen. Jag är förvånad över att inte fler partier har insett att det är nödvändigt med en mera kraftfull satsning på detta område. Den andra punkten gäller löftet om extra pengar för att möjliggöra fasta lärarvikarier. Lärarnas frånvaro utgör ju ett stort problem i skolan. Vi vet att en hel del lektioner måste ställas in och att de lektioner som genomförs med hjälp av vikarier ofta präglas av låg kvalitet. Nu fick skolans folk i januari höra från både finansministern och skolministern att det var angeläget att komma till rätta med detta. Därför skulle man utge ett extra bidrag på 100 milj.kr. Men detta löfte har frusit inne, vilket vi tycker är beklagligt. Vi yrkar här — liksom vi gör i ett betänkande som kommer att behandlas längre fram — att detta löfte om ytterligare 100 milj.kr. i statsbidrag till lärarlöner infrias. Den tredje och sista punkten avser det som jag tidigare här i dag mest har uppehållit mig vid, nämligen ett nytt statsbidragssystem. Detta borde ha förverkligats för länge sedan. Nu skall förslaget uppenbarligen dras ett varv till i utbildningsdepartementet och följaktligen kommer det att bli ytterligare försinkat. Men vad ännu värre är: Om man får döma av signaler från den nye 39 skolministern, kommer det förslag som blir ett resultat av denna process att vara helt otillräckligt, vilket medför ytterligare förlorade år när det gäller skolpolitiken. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har ställt sig bakom i utbildningsutskottets betänkande 11.
Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar gäller ju budgeten för grundskolan. Det är därför naturligt att diskussionen måste komma att handla ganska mycket om pengar och om skolans resurser. Jag skall börja med att göra några små kommentarer till de inlägg som har gjorts, och jag börjar med det som Ann-Cathrine Haglund sade. Jag skall försöka att göra detta på ett stillsamt sätt, och inte göra några värderingar eller sätta några betyg. Av någon konstig anledning tycker moderater mycket illa om att man sätter betyg på dem, i all synnerhet om de får dåliga betyg. Då blir de väldigt upprörda. Så det skall jag inte göra. Apropå betygsdebatt, vore det naturligtvis bra om vi fick en rejäl sådan och om moderaterna slutade upp med att blockera den möjligheten, så att vi tillsammans kan försöka se om det går att få fram ett nytt och bättre betygssystem. Detta kan åstadkommas genom att rösta för det förslag som centern har väckt här i riksdagen om att en ny betygsutredning skall tillsättas, där man prövar våra olika förslag och våra olika argument. Men inte ens när vi från centern kommer med propåer om att göra små delförbättringar av betygssystemet är moderaterna särskilt intresserade av att åstadkomma någonting. Detta var parentetiskt sagt om betyg. Det framkom av Ann-Cathrine Haglunds anförande och det framkommer av betänkandet och i reservationer att moderaterna vill förstärka undervisningen i grundskolan med — för att vara exakt — 697,4 milj.kr. Ordet ”förstärker” borde naturligtvis förses med de största citationstecken som riksdagstrycket över huvud taget förfogar över. Vad man gör är ju att flytta pengar från några anslag till andra. Man kan naturligtvis säga — som Ann-Cathrine Haglund gjorde — att då kommer alla dessa resurser att användas till undervisning. Jag kan i och för sig räkna upp alla de anslag som detta berör. Jag skall emellertid nöja mig med att kommentera två — de allra största. Man tar ifrån den s.k. SIS-resursen, särskilda insatser i skolan, 291,7 milj.kr. Det handlar dock, Ann-Cathrine Haglund, om undervisning för elever som har problem. Det är elever som är handikappade, sjuka eller på olika sätt är utsatta i skolan. Det är klart utsagt att dessa resurser som fördelas inom skolväsendet skall omvandlas till undervisningstimmar. Om man nu flyttar pengar från ett anslag som berör undervisning till ett annat anslag som också berör undervisning, blir det ju inte särskilt stor skillnad. Den enda skillnaden är möjligen att pengarna kanske inte når de elever som bäst skulle behöva dem, dvs. de sjuka, de handikappade eller de som har svårigheter av olika slag. På samma sätt är det med nästa rejäla överföring som moderaterna vill göra. 300 milj.kr. skall tas från förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del. Det är riktigt att det rör sig om en icke undervisningsbunden del, men den kan i viss mån redan i dag användas till undervisning. För ett eller ett par år sedan försökte regeringen pruta ungefär 100 milj.kr. på det här Prot. 1988/89:120 anslaget. Av den debatt som då följde, och som vi själva deltog i, fick vi 24 maj 1989 ganska klart för oss hur viktiga de här resurserna är just för de elever som har speciella problem i skolan, de som är utsatta, har svårigheter, är mobbade eller har problem hemma. Att använda pengarna på det sättet menar jag innebär — med Ann-Cathrine Haglunds egna ord — att ta hänsyn till elevernas olika behov. Dessa anslag har inte kommit till av en slump, utan för att man skall ta hänsyn till olika elevers skilda behov. Det här gäller de 697 milj.kr. som man flyttar på. I det sammanhanget får man dock inte glömma bort att som grädde på moset prutar moderaterna ungefär 630 milj.kr. på angränsande delar av skolväsendet — på hemspråksundervisningen, som ju är undervisning, dryga 100 milj.kr. på gymnasieskolan, nästan 100 milj.kr. på kommunal vuxenutbildning, 127 milj.kr. på folkbildningen, 264 milj.kr. på vuxenstudiestödet osv. Jag tror att man måste se detta i sitt sammanhang. När det sedan gäller diskussionen om statsbidragssystemet uppehöll sig Lars Leijonborg ganska mycket vid detta och återkom till det ständiga resonemanget om skolpeng och elevrelaterat bidrag. Jag noterade att Lars Leijonborg har läst på sedan vi senast debatterade denna fråga, i varje fall till en del, och uppenbarligen har han gjort det sedan han för någon vecka sedan här i riksdagsdebatten sade: ”Jag höll på att säga att jag önskade att jag kände till statsbidragsreglerna ——-- men allvarligt talat önskar jag inte det. Systemet är så komplicerat att jag är tacksam över att min hjärna huvudsakligen används till annat. Sådana frågor kan vi överlämna till experterna.” Det är nog inte utan att det märks. Det nuvarande statsbidragssystemet har dock inte kommit till av en slump. Det har reformerats några gånger. Det nu gällande systemet är från den 1 juli 1978. När den propositionen lades fram här i riksdagen hade vi en borgerlig regering. Lars Leijonborg var då anställd som sakkunnig på utbildningsdepartementet. Om man gör en liten sammanfattning av propositionen från 1978 får man faktiskt en ganska bra beskrivning av vad detta problem egentligen handlar om. Där står följande: ”Alla elever skall, oberoende av var de bor, oberoende om deras skola är stor eller liten och oberoende av vilka prioriteringar politikerna i deras hemkommun gör, garanteras en minimiresurs som gör det möjligt att i undervisningsgrupper av rimlig storlek ge dem undervisning i de ämnen och under det antal lektioner per vecka som läroplanen föreskriver”. Jag undrar då om Lars Leijonborg och Ann-Cathrine Haglund inte tycker att dessa grundsatser gäller i dag, att de är viktiga för grundskolan om vi skall ha en likvärdig grundskola i hela Sverige. Eftersom Kommunförbundets ordförande har åberopats här, hade det kanske varit lämpligt om både moderater och folkpartister hade tagit avstånd från denna typ av uttalanden. Vad sade Kommunförbundets ordförande egentligen i klartext? Jo, han sade ungefär på följande sätt: Om vi i kommunerna bara får ta hand om pengarna när man för över resurser till oss och besluta om dem helt och hållet själva, kan vi när vi tycker att det är lämpligt använda en del av pengarna till att reparera trasiga tak på skolorna och i stället göra klasserna större. Jag tycker inte att det vore en bra utveckling. Jag tycker att det är viktigt att vi, med de 41 resurser som staten bidrar med, kan garantera undervisningen. Vi har en uppdelning mellan stat och kommun som man bör slå vakt om så länge den gäller. Det är därför viktigt att markera avståndstagande mot den typ av resonemang som Kommunförbundets ordförande gav uttryck för. Lars Leijonborg tycker att en 15-procentig avvikelse upp eller ner inte är så mycket att hetsa upp sig för. Om man gör sig besväret att tränga in i Kommunförbundets underlag när det gäller statsbidragsfrågan, finner man att det faktiskt rör sig om ganska betydande belopp för många av dessa kommuner. Jag skall komma tillbaka till statsbidraget och våra egna synpunkter på det litet senare. Jag noterade också att Lars Leijonborg sade att det parallellskolesystem som vi hade på 50-talet och som då dömdes ut kanske inte skulle vara så tokigt i dag. Är det Lars Leijonborgs allvarliga mening att vi borde pröva att återinföra ett parallellskolesystem? I annat fall var den markeringen något obefogad. När det gäller grundskolebetänkandet har vi några reservationer som vi tycker att det är viktigt att peka på. En av dessa gäller fortbildning av lärare. När vi fattade beslut om lärarutbildningsreformen var vi överens om att det var viktigt att ge de nu yrkesverksamma lärarna en fortbildning som skulle ge dem en kompetens motsvarande den som de nya lärarna får. Vi var också överens om att det vore bra om man kunde ge dem även en stadieövergripande fortbildning. Lärare med nuvarande lågstadielärarutbildning skulle således få möjlighet att t.ex. kunna undervisa på mellanstadiet, och mellanstadielärare skulle få möjlighet att undervisa på högstadiet och vice versa. Den stadieövergripande fortbildningen har helt och hållet kommit bort i det fortbildningsbeslut som har fattats sedan dess. Stadieövergripande fortbildning skulle öka flexibiliteten i läraranvändningen, ge möjligheter — som andra har efterlyst här — till en mer flexibel personalpolitik, ge möjligheter för lärare att utveckla sig i sitt yrke osv. Då får man inte låsa in dem med snäva fortbildningsinsatser och med en snäv tjänstekonstruktion som omöjliggör den flexibiliteten. Detta kräver naturligtvis ökade resurser och framför allt möjligheter att använda de resurser som står till fortbildningens förfogande på ett bättre sätt än vi gör i dag. I dag används merparten av pengarna för fortbildning till att betala vikarier när lärarna genomgår fortbildning. Det här är dock en fråga som naturligtvis hänger samman med många andra problem, t.ex. arbetstidsfrågor, och som vi säkert får anledning att återkomma till. När det gäller vikarier i skolan delar jag Lars Leijonborgs uppfattning att vi behöver fler fasta lärarvikarier. Lars Leijonborg tycker emellertid helt plötsligt att det i detta sammanhang vore lämpligt att ha en särskild resurs — i detta fall på 100 milj.kr. extra — som skall läggas på ett speciellt bidrag, tilläggsbidraget i skolan. Det vore väl mycket rejälare att säga att vi skall öka basresursen och ge skolan möjligheter till en ökad grundbemanning. Det är ju då först som vi verkligen kan lösa vikarieproblemet på lång sikt. Margareta Hemmingsson! Vi har tidigare varit överens om i utbildningsutskottet, och vi hade en gemensam skrivning för ett par år sedan, att vi skall ta bort det särskilda basresursmedeltalet på mellanstadiet. Det skulle successivt avvecklas. Efter det att vi fattade det ursprungliga beslutet har Prot. 1988/89:120 dock inget hänt. Nu är vi tämligen ensamma om den här inställningen. De 24maj 1989 omgrupperingar som ett särskilt fastställt basresursmedeltal leder till är ett av de stora problem vi har och bidrar till mycket av oron i skolan. Det har vi inte på de andra stadierna. Det bidrar alltså mycket till en för skolan dålig utveckling. Jag återkommer litet grand till statsbidraget, och jag vill använda de sista minuterna till att beskriva hur vi i centern vill se på den fortsatta utvecklingen. Det är riktigt att under många år, ända sedan SIA-beslutet, har skolan varit föremål för en ganska betydande decentralisering. Den decentraliseringen skall naturligtvis fortsätta. De beslut som har fattats under åren har också haft den inriktningen, inte minst statsbidragsbeslutet från 1978, som ger stora möjligheter till lokal anpassning och till lokalt ansvarstagande. Detta gäller naturligtvis också läroplanen. Den här utvecklingen skall fortsätta. De senaste årens utveckling mot en ökad decentralisering har inte varit helt utan komplikationer. Tyvärr har det på grund av de stora statliga besparingarna blivit en ganska våldsam kostnadsövervältring från staten till kommunerna. Det i sin tur har lett till att många kommuner har tvingats till betydande nedskärningar inom den delen av verksamheten som bekostas av kommunala medel, dvs. byggnader, lokalunderhåll, skolsociala anordningar, läromedel osv. Den här utvecklingen bidrar till att undergräva förtroendet för att kommunerna skulle ha möjligheter att ta ett vidgat ansvar för skolan —i all synnerhet om man fortsätter att ha en sådan restriktiv inställning till statsbidragssystemet. Vi i centern fortsätter att hävda att statsbidragssystemet — som naturligtvis skall reformeras, förenklas och ytterligare schabloniseras — även i fortsättningen skall innebära att specialdestinerade statsbidrag ges till skolan. Statsbidraget måste ge en så långt det är möjligt likvärdig kostnadstäckning, oavsett kommunstorlek, befolkningsstruktur och geografisk belägenhet. En sådan likvärdig kostnadstäckning är möjlig att uppnå bara om man använder klassen, dvs. undervisningsgruppen, som kostnadsbärare. Om vi skall kunna garantera denna likvärdiga utbildningsstandard måste systemet dessutom ha en anknytning till undervisningsvolymen. Men även med dessa förbehåll är det alltså fullt möjligt att konstruera ett system som både rymmer kraven på enkelhet och överskådlighet och ger ett större utrymme för lokal anpassning. Men för att kraven på ett lokalt ansvarstagande skall kunna ges ett reellt innehåll krävs det också att kommunerna ges likvärdiga resurser. Med detta, herr talman, har jag kommenterat både statsbidragsfrågan och våra reservationer som är fogade till betänkandet om grundskolan. Jag yrkar bifall till centerreservationerna i detta betänkande.
Herr talman! När det gäller betygsfrågan ger Larz Johansson en vansinnig historiebeskrivning. Ingen fråga har väl egentligen utretts så mycket som betygen. Jag vill påstå att det faktiskt är Larz Johansson som vill blockera frågan genom att begrava den i en betygsutredning. 43 Vi i moderaterna har lagt förslag om hur vi vill se betygen, grunden för betygen och hur betygen kan se ut. Det finns en betydande föräldraopinion som kräver fler betyg och ett bättre betygssystem. Jag tycker att man skall både behandla våra förslag och lyssna till den betydande föräldraopinionen. När det gäller anslagen till skolan är Larz Johansson denna kammares främste förkämpe för centralstyrning och detaljreglering. Han framstår som kammarens skolkamrer. Larz Johansson har tydligen ingen tilltro till att man ute i kommunerna, dvs. lärarna på de enskilda skolorna, kan åstadkomma en bra undervisning. Det skall vara så många olika potter och påsar för anslagen som möjligt, och det går inte att ändra på någonting. Det finns massor av belägg för problemen med att kunskaper och färdigheter i undervisningen inte värnas. Stoffträngseln är för stor, och lärarna får syssla med alltför mycket annat. Skolans ekonomiska resurser går till alltför mycket annat. Det är därför som vi har föreslagit att en mängd olika anslag och ”påsar” i stället skall riktas till undervisningen. Det är undervisningen som skall vara huvudsaken i skolan. Satsar man på undervisningen, minskar behovet av många andra insatser. Ges lärarna och skolan möjligheter att använda resurserna till att åstadkomma en bra undervisning, skapas hjälp åt de elever som behöver särskild hjälp och undervisningsgrupper som är vettiga. Varför skall SIS-anslaget behöva vandra över länsskolnämnden ut till skolan? Vi har föreslagit ett nytt anslag som skall gå till handikappade elever, och vi har föreslagit att resten av SIS-anslaget skall gå direkt till skolan. Vi är fullständigt övertygade om att man genom att satsa på undervisningen kan tillgodose alla de barn som kan ha behov av speciellt stöd i undervisningssituationen.

Herr talman! Det yttrande av mig som Larz Johansson citerade fälldes i en riksdagsdebatt om en utomordentligt teknisk fråga, nämligen vilka regelförändringar som eventuellt skulle behövas för att öka möjligheterna för skolorna att använda utomstående entreprenörer. Det kan gälla försäkringsfrågor, tjänstekonstruktion, prissättning osv. Jag tycker inte att det är vår uppgift som politiker att ha sådana detaljkunskaper. Larz Johansson har en tendens att gräva ned sig för mycket i detaljer, och det är möjligen en förklaring till att centerpartiet numera rätt ofta hamnar snett i skolpolitiken. Larz Johansson är annars ganska kluven. Han tillhör ju ett parti som talar för decentralisering, men dels är han den främste försvararen av det rådande statsbidragssystemet, dels vill han göra så små förändringar i det som möjligt. Detta utgör en kluvenhet, eftersom Larz Johansson också har varit med om att utarbeta styrningsberedningens förslag, som innebär en rätt långtgående schablonisering. Jag är inte riktigt klar över vilket statsbidragssystem Larz Johansson för dagen egentligen står för. Jag tycker att Larz Johansson skall läsa riksrevisionsverkets utvärdering av det statliga stödet till lokal skolutveckling. Det är en av dessa många ”påsar”. RRV är ju utomordentligt kritisk till,hur det stödet har använts. Häromsistens dömdes för övrigt Jönköpings kommun i regeringsrätten för att man hade råkat använda pengar från en ”påse” för ett ändamål som egentligen — Prot. 1988/89:120 skulle ha finansierats ur en annan ”påse”. Det är en princip som Larz 24maj 1989 Johansson försvarar och som jag har svårt att förstå. Invändningen mot folkpartiets förslag om vikariepengar faller ganska platt till marken. Först och främst finns det redan en särskild ”påse” när det gäller tilläggsbidrag. Men Larz Johansson måste ha hört till leda att om vi i folkpartiet får utforma statsbidragssystemet kommer det att bli helt annorlunda. Då kommer det inte att bli aktuellt med några små ”påsar”. Det viktigaste argumentet för mig i det här sammanhanget är att de 100 milj.kr. har utlovats. Det är därför de också skall betalas ut. När det gäller parallellskolesystemet vantolkades mitt uttalande. När man vill pröva nya varianter av individualisering tar ofta motståndarna — bl.a. Larz Johansson — upp att det blir ett nytt parallellskolesystem och att det har prövats tidigare. Jag menar att samhället ju kan ha förändrats sedan 50-talet, och nu kan det vara möjligt att använda individualiseringsinstrument som inte var lämpliga på 50-talet. Självfallet är det därmed inte sagt att jag skulle förespråka ett parallellskolesystem.

Herr talman! När det gäller frågan om förändringar av betygen framhärdar Ann-Cathrine Haglund i den gängse moderata uppfattningen att moderaterna är beredda att diskutera bara under förutsättning att betygen förändras på det sätt som moderaterna vill. Men om det läggs fram andra förslag, som kanske ger oss möjlighet att jämka ihop en gemensam uppfattning, så att vi verkligen får en förändring till stånd, då vill inte moderaterna vara med och diskutera. Då får det vara, eftersom moderaterna vill ha betygsfrågan kvar att slå andra i huvudet med. Men när det gäller att försöka åstadkomma en förändring så att det blir bättre för de elever som finns i skolan i dag, t.ex. i fråga om grunderna för urval till gymnasiet, då är moderaterna mycket litet benägna att vilja diskutera. Beträffande statsbidragssystemet kan jag säga till både Ann-Cathrine Haglund och Lars Leijonborg att det var en våldsamt felaktig beskrivning att säga att vi i centern inte är beredda att ändra någonting. Jag har tidigare i kammaren och i motioner försökt redovisa grundtankarna i ett förändrat statsbidragssystem, som har sitt ursprung i de diskussioner som vi förde i styrningsberedningen. Det är inte fråga om någon kluvenhet, utan vi anser att man mycket väl kan åstadkomma såväl en förenkling som en ökad schablonisering och ett ökat lokalt ansvarstagande. Och det var alla partier utom moderata samlingspartiet och folkpartiet överens om i styrningsberedningen. Moderaterna och folkpartisterna reserverade sig till förmån för sitt eget förslag, och därmed blev det inte den enhet i denna fråga som kanske hade varit nödvändig för att vi skulle få en förändring till stånd. Lars Leijonborg, det innebär inte något motsatsförhållande att vilja decentralisera men ändå åstadkomma likvärda resurser. En decentralisering, ett ökat lokalt ansvarstagande, som innebär att de kommuner som får detta ansvar inte har resurser och förutsättningar på ett likvärdigt sätt att kunna ta ansvaret, är ingen decentralisering. Det är därför som vi centerpartister i detta fall förordar ett specialdestinerat statsbidrag även fortsättningsvis till 45 skolan, vilket skall ge de olika kommunerna likvärda möjligheter att ta sitt lokala ansvar och att utforma skolan med de lokala förutsättningar som gäller. Men det är moderater och folkpartister inte beredda att göra, och då får vi inte heller någon decentralisering i egentlig mening.
Herr talman! Visst vill vi diskutera betyg. Vi har ju lagt fram långa rader av förslag i betygsfrågan, förslag som stämmer mycket väl överens med den stora föräldraopinion som finns, inte minst inom Hem och skola, som har uttalat sig för fler och bättre betyg. Vi vill inte begrava den här frågan i en utredning, utan vi har lagt fram våra förslag, och vi är självfallet öppna för en diskussion. När det gäller synen på statsbidragssystemet tror jag att skillnaden mellan oss egentligen är att Larz Johansson värnar väldigt mycket om den kommunala planeringen och det kommunala beslutsfattandet, medan vi värnar om de enskilda eleverna och föräldrarna och elevernas och föräldrarnas rätt att kunna välja skola. Det är den decentraliseringen vi skall ha, decentralisering ut till de enskilda hemmen, så att eleverna och föräldrarna kan välja skola, och statsbidraget skall följa eleverna. Det är den principen vi värnar om, medan Larz Johansson värnar om den kommunala planeringen.
Herr talman! Vii folkpartiet tror att det vore bra om en ny betygsutredning tillsattes. När det gäller statsbidragssystemet anser vi att skolan i största möjliga utsträckning skall ha så likvärda resurser som möjligt. Men ett system med specialdestinerade statsbidrag medför väldigt ofta centralstyrning. Som exempel kan jag nämna ett av de senaste förslagen, nämligen det från centern om ett särskilt stimulansbidrag för läroböcker. Det innebär ju att staten bestämmer att en satsning på ett område är viktigare än satsningar på andra områden, och därför stöder man det speciellt. Om man har en flora av sådana specialdestinerade statsbidrag innebär det en centralstyrning av systemet, vilket vi vill komma bort från. Jag är faktiskt inte riktigt på det klara med vilket statsbidragssystem som Larz Johansson i dag försvarar. Han ägnade en god stund av sitt huvudanförande åt att försvara det anslag som nu kallas Särskilda insatser i skolan. Vill centern behålla det bidraget? Jag ser inte det begreppet i er reservation. Om ni tycker att det är ett av de många bidrag som kan avskaffas, varför använder ni då så mycket tid åt att försvara det?

Herr talman! Vi värnar om den enskilda eleven och den enskilda skolan, säger Ann-Cathrine Haglund. Sedan säger Lars Leijonborg att det är klart att skolorna skall ha likvärda resurser. Men i sitt inledningsanförande sade Lars Leijonborg att den resursfördelning som folkpartiet tänker sig, dvs. elevpengen, innebär att skolor som inte förmår hävda sig får mindre resurser. Dåliga skolor får litet pengar, så att de blir ännu sämre, och bra skolor får mycket pengar, eftersom många elever söker sig dit. Det innebär väl inte likvärda resurser, Lars Leijonborg? Om en skola som inte får så många elever råkar vara den enda skolan på Prot. 1988/89:120 orten, och det kanske är en liten kommun med ganska få skolor över huvud 24 maj 1989 taget, skall den skolan då ständigt drabbas av att den får små resurser, eftersom en sådan skola enligt Lars Leijonborgs sätt att mäta ut resurser är en dålig skola, och får ”skylla sig själv”? Den sortens resursfördelning tror inte centern på, Lars Leijonborg. Stimulansbidrag till läromedel är väl inte precis det senaste förslaget. Jag trodde att vi diskuterade årets betänkande, och förslaget om stimulansbidrag hör hemma i fjolårets betänkande, då vi diskuterade läromedel. Så den debatten har vi väl klarat av. Låt mig när det gäller bidraget för Särskilda insatser på skolområdet, SIS — det som tidigare hette Särskilda åtgärder på skolområdet, SÅS — säga att vi tror att det även i ett förändrat och förenklat statsbidragssystem behövs någon form av utjämningsresurs på länsnivå. Det uppstår nämligen stora skillnader mellan olika kommuner som kan bero på ganska tillfälliga förändringar i befolkningsstruktur, osv. Jag har själv i egenskap av både skolstyrelseordförande och länsskolnämndsordförande upplevt t.ex. vad som kan hända ute i en liten landsortskommun, om man från en närbelägen storstad bestämmer sig för att fosterhemsplacera ett tiotal elever i en sådan kommuns skolor. Helt plötsligt uppstår resursbehov, som ingen kunde förutse och som är av den arten att någon måste skjuta till särskilda resurser. Det är ett exempel på vad en sådan utjämningsresurs på länsnivå kan behöva användas till.

Herr talman! I januari demonstrerade närmare 10 000 elever här utanför riksdagshuset. På skolor runt om i landet protesterade elever och lärare. Aftonbladet hade helsidor med namninsamlingsupprop. Den andra stora kvällstidningen gick till överdrift och blev vulgär på ”löpet” och ”ettan”. I budgetpropositionen föreslog regeringen att 167 miljoner skulle dras in från grundskoleanslaget. Det var en konsekvens av den politik det ett år tidigare funnits en stor uppslutning kring i riksdagen, då en betryggande majoritet ställt sig bakom den s.k. cash limit-principen som instrument för styrning av statliga verksamheter. Jag gissar att regeringen blev ganska förvånad över de stora protesterna och massmedias engagemang. 167 miljoner är mycket pengar, men sett i förhållande till vad samhället totalt satsar på skolan ser de beryktade 167 miljonerna betydligt mindre ut. Protesterna och den oerhörda besvikelse som kom till uttryck när budgetförslaget blev offentligt skall ses mot bakgrund av de besparingar som skolan drabbats av under 80-talet. Tålamodet hos elever och lärare har varit, och är fortfarande, hårt prövat. När nu statsfinanserna förbättrats var det många som väntade sig en satsning på skolan, inte minst efter statsministerns löften under valrörelsen. 47 Protesterna och besvikelsen var i mångt och mycket en reaktion på den uteblivna satsningen på skolan. Mycket kan hända i politiken på några få dagar, och jag skall inte stå här och gnälla om det som har varit. Jag är glad att ett enigt utskott, så när som på de oförbätterliga moderaterna, vill öka anslaget till grundskolan med 167 miljoner i förhållande till regeringens budgetförslag. Ja, skolans resurser har debatterats livligt det senaste halvåret. Många, framför allt elever och lärare, har menat att skolan har för litet resurser. ”Satsa på skolan” och ”Låt skolan leva” har varit deras stridsrop. Andra, framför allt vissa ekonomer och regeringsföreträdare, har hävdat att den svenska skolan slukar resurser på ett sätt som inte sker i något annat land. ”Spara” och ”Effektivisera” har varit deras paroll. Det handlar om pengar till skolan och hur dessa skall fördelas. Men skolans resurser utgörs inte bara av pengar. De viktigaste resurserna är faktiskt eleverna och lärarna i skolan. För oss som fattar beslut i den här kammaren gäller det att se till att dessa viktiga resurser, elever och lärare, får möjlighet att skapa en så bra undervisningssituation som möjligt. Det finns anledning att noga fundera över vilka åtgärder som behövs för att alla elever skall få en bra undervisning, som leder till användbara kunskaper och en harmonisk uppväxt. Under förra året gjorde skolöverstyrelsen en undersökning bland grundskolans lärare som visade att de flesta lärare trivs med sitt arbete, men att yrket också rymmer negativa sidor. Till dessa negativa sidor hör att lärarna inte kan ge eleverna en meningsfull undervisning i den utsträckning som man önskar, att jobbet är stressigt och att lärarna inte får den uppskattning som man önskar. Vi kommer nog framöver att få en mer intensifierad debatt om lärarnas löner och arbetsvillkor i takt med att lärare riskerar att bli en bristvara. Jag hoppas att vi i en sådan debatt skall slippa höra den underton som vi märker inom vissa andra yrkesområden där det råder brist på utbildad personal. Jag tänker då på argument som byggs upp med ”vi har ett så förfärligt, tungt, stressigt, arbetsamt och slitsamt arbete att vi genast måste ha mycket mer betalt för att stå ut”. Jag hoppas att ingen missförstår mig nu och tolkar detta som ett inlägg i pågående avtalsrörelse eller som ett förtal av lärarnas kampanj för högre löner. Det jag vill poängtera är att det för oss politiker gäller att skapa en skola, där elever och lärare har goda förutsättningar att trivas och tillsammans kan utföra ett bra arbete. Skolan skall inte vara någonting som lärare och elever tvingas att stå ut med. Och då måste vi när vi bedömer skolans resurser också väga in de viktiga resurser som eleverna själva, med sina idéer och erfarenheter, tillsammans med lärarna, med sin påkostade utbildning och sitt yrkeskunnande, utgör. Några av de vpk-förslag som visserligen innebär ökade utgifter för statskassan men enligt vår mening samtidigt ger ett bättre utnyttjande av skolans andra resurser — lärarna och eleverna — behandlas i det här betänkandet. Det gäller t.ex. minskade klasstorlekar, en ökad grundbemanning och förbättrade möjligheter till lärarnas fortbildning. De stora fördelarna med mindre klasser är så välkända att jag inte behöver upprepa dem här. Genom att låta delningstalet vara 25 för hela grundskolan skulle man även slippa många av de uppslitande delningar av klasser som nu = Prot. 1988/89:120 sker vid övergången till mellanstadiet. Jag yrkar bifall till reservation nr 12, 24 maj 1989 där vi föreslår att lågstadiets delningstal skall gälla för B-skolans årskurs 3—4, där i dag mellanstadiets delningstal gäller. Problemet med korttidsvikarierna i skolan sliter på elever och lärare. Vikarien tvingas ofta rycka in med bara någon timmes varsel och har då ingen möjlighet att förbereda undervisningen. Vikarien är främmande för eleverna, och det är omöjligt för vikarien att hjälpa varje elev utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Korttidsvikariens uppgift blir ofta att helt enkelt agera något slags polis eller kontrollant i klassen. När den ordinarie läraren sedan kommer tillbaka måste klassen arbeta ifatt den tid som mer eller mindre gått förlorad under lärarens frånvaro. Alarmerande många lektioner har också visat sig vara helt lärarlösa när den ordinarie läraren är borta. För att råda bot på dessa problem behövs en ökad grundbemanning på skolorna. Jag vill yrka bifall till reservation nr 6. Lärarfortbildningen är ett viktigt instrument för utveckling av skolan och en viktig stimulans för de yrkesverksamma lärarna. Den nuvarande dimensioneringen av fortbildningen är inte tillräcklig. En utökning måste ske för att behovet skall kunna tillgodoses. Jag vill yrka bifall till reservation 4. Herr talman! Gymnasieskolans naturvetenskapliga utbildning har under ett antal år haft oroande få sökande. Efter vissa åtgärder har nu antalet sökande ökat, men fortfarande är det, enligt vpk:s bedömning, alltför litet. Detta skall jag återkomma till i nästa debatt. Jag vill här ta upp några av de åtgärder som behövs för att stimulera och intressera elever för en naturvetenskaplig gymnasieutbildning samtidigt som NO-undervisningen stärks i grundskolan. Vi i vpk har inte någon patentlösning på hur detta skall ske, och vi föreslår att ett åtgärdsprogram skall utarbetas. Men några punkter skulle jag ändå vilja peka på. Det är viktigt att man i NO-undervisningen kan använda ett undersökande och experimentellt arbetssätt, som kan ta till vara elevernas naturliga nyfikenhet inför naturen, naturkrafterna och omvärlden. För att kunna bygga upp en sådan undervisning kring laborationer, experiment, exkursioner m.m. krävs att elever och lärare ges möjlighet att bedriva undervisning i halvklass. Det krävs då även sådana lokaler och sådan utrustning att laborationer och experiment blir möjliga att genomföra utan ett orimligt omfattande förberedelsearbete av läraren. För att elevernas nyfikenhet skall kunna mötas av svar och förklaringar måste lärarna ha en bra och aktuell utbildning. Lärarna måste också vara så pass insatta i den naturvetenskapliga kunskapsutvecklingen, att de förmår levandegöra vetenskapens utveckling så att undervisningen inte blir historielös. Det faktum att dagens sanningar förmodligen har förändrats i morgon måste framgå i den grundläggande utbildningen i skolan. Ja, det var några förslag till åtgärder. Jag vill yrka bifall till reservation 3. Med detta vill jag yrka bifall till alla reservationer som vpk har undertecknat och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har ett urklipp där det står: ”Vad skall man ha utvärderingar till? Eleverna klagar ju bara på samma saker år efter år.” Detsamma kan man fråga sig när man lyssnar på debatten här i kammaren. Dagens debatt är väldigt mycket en upprepning av vad som redan sagts det här ”läsåret”. Det känns som att vi försöker tjata oss till någon förnyelse. Jag tror att enda sättet att komma överens är att tillsammans förändra skolan. För det har ju alla sagt att de vill och att dagens skola inte är bra. Vad är det som inte är bra? Jo, arbetsmiljön i Sveriges största arbetsplats. Vi måste ändå räkna skolan som elevernas arbetsplats. Hurdan är deras arbetsmiljö? Jag tänker uppehålla mig vid de väsentligheter som miljöpartiet stryker under, nämligen att man måste ha ett lokalt inflytande över skolan och att vi måste få ett nytt statsbidragssystem. Vi måste fortbilda lärare. Det behövs en grundbemanning när det gäller fasta lärarvikarier. Det måste vara möjligt att under en övergångsperiod få använda förstärkningsresursen för att minska klasserna. Dessutom skall inte fristående skolor diskrimineras. Naturligtvis får vi inte minska utgiftsramen. I stället måste det ske en omfördelning — från byråkratin till dem som verkligen behöver pengarna, till dem som arbetar på golvet. Jag yrkar härmed bifall till alla de reservationer i utskottsbetänkandet som vi i miljöpartiet stöder. Sedan tänkte jag uppehålla mig vid fortbildningen av lärare. Vad som inte har nämnts här i dag är att det står i utskottsbetänkandet att i all lärarfortbildning skall hänsyn tas till jämställdhetsfrågorna. Jag undrar hur många av er som lyssnade på ett program som handlade om högstadieelever. Det finns exempel på att man infört rutinen att ställa varannan fråga till flickor och varannan till pojkar. Stämningen har blivit en helt annan i klassrummet. Man vill definitivt inte återgå till det gamla systemet. Av erfarenhet vet vi ju att det mest varit pojkarna som fått uppmärksamhet där. När det gäller lärarfortbildningen anser vi naturligtvis att miljön skall stå i centrum. Vad lärarna verkligen har skrikit efter är ju att få utbildning i miljöfrågor. Vidare skall det vara möjligt att komma ut i yrkeslivet för att få praktik. Vi i miljöpartiet har föreslagit att man skall ha rätt till praktik i yrkeslivet. Eller också skall man ha rätt till fortbildning vart sjunde år. Det är den lokala skolan som bestämmer i det avseendet. Sedan något om grundbemanningen. När det gäller frånvaron i skolan har man för läsåret 1987/88 kommit fram till att i genomsnitt 10 92 av lärarna var borta. Det är oehört mycket. När det inte finns en vikariepool, är läraren — som Ylva Johansson sade — i skolan som polis eller som kontrollant. Det är djupt otillfredsställande. Här väntar jag bara på argumentet att det är upp till varje kommun att anställa lärare som skall ingå i en vikariepool. Men vi tycker ändå att regeringen behöver se över frågan och anslå medel till en grundbemanning av fasta lärarvikarier. Beträffande förstärkningsresursens användning handlar det om att man under ett övergångsskede skall kunna använda denna resurs för att minska klasserna. Beslut fattas lokalt. Som jag sade tidigare vill vi ha en lokal styrelse iskolan. Man skall alltså utgå från eleverna samtidigt som man utgår från den = Prot. 1988/89:120 lokala situationen. 24 maj 1989 Det gäller att decentralisera beslut, att avreglera och att låta de människor som är direkt berörda ta ett ansvar. Både Lars Leijonborg och Ann-Cathrine Haglund har uppehållit sig vid det nya statsbidragssystemet, som även vi i miljöpartiet ställer oss bakom. Vi anser att det skall vara elevrelaterade bidrag. Men hänsyn skall också tas till den geografiska och demografiska situationen i kommunen i fråga. En miniminivå beträffande undervisningsinsatserna måste kunna garanteras. Ta t.ex. skolan i Drevdagen. Varför behövdes det en så utdragen kamp där? Varför inte direkt bestämma att skolan i den lilla byn Drevdagen skall ha samma möjligheter som alla andra skolor att bedriva undervisning? Människorna där har kämpat i 17 år. Om man har elevrelaterade bidrag och dessutom ett extra glesbygdsstöd, skall det — utan en sådan här kamp — vara möjligt att bedriva skolundervisning i Drevdagen. Däremot måste kommunerna stå för byggnader, skolmat osv. Varför skall Waldorfskolorna, Montessoriskolorna och alla andra skolor som gör ett väldigt fint arbete diskrimineras? Varför får dessa bara ersättning för ca 40 90 av lärarlönerna? Vi anser att bidragssystemet skall gälla också dessa skolor, men även alla andra skolor som följer skollagen eller läroplanen — båda är lika viktiga. Det måste ske en prövning. Finner man då att en skola är godkänd, skall denna ha elevrelaterade bidrag. Om det vid prövningsförfarandet skulle bli avslag — som t.ex. i fråga om skolan i Drevdagen, som ju inte ansågs ha rätt att bedriva skolundervisning — skall det vara möjligt att anföra besvär hos regeringen. Det är väldigt viktigt att öka det lokala inflytandet. Vi har avgett ett särskilt yttrande. Vi har ju tagit upp denna fråga så många gånger — senast i januari, om jag minns rätt. Vi tog då upp frågan om styrningen och utvecklingen av skolan. Ännu en gång vill jag säga att det är de som är direkt berörda som skall bestämma. Det är A och O att föräldrar, skolpersonal och — inte minst — elever får bestämma hur skolan skall utformas. Dessa skall bestämma över ekonomin, innehållet, klasstorlekar osv. Det är viktigt att bryta byråkratin och att införa lokala styrelser i skolorna. Ge skolorna ett reellt inflytande! Ta eleverna på allvar! Ta lärarna på allvar! Låt dem som direkt är berörda och som arbetar på golvet få de verktyg som behövs för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö. Som jag sade förut är skolan vår viktigaste och största arbetsplats. Låt därför eleverna få lön för mödan! En god arbetsmiljö ger arbetsglädje.

Herr talman! När jag häromdagen satt och läste kvällstidningarna föll blicken på en insändare. Det var elever i en skolklass i årskurs 4i Köping som skrev och berättade att de minsann trivdes i skolan och att de hade det bra. Jag log när jag läste detta. Så gulligt, tänkte jag. Men samtidigt fick jag mig en tankeställare. Vad var det egentligen som gjorde att en skolklass i en medelstor svensk stad beslutade sig för att skriva till en tidning och tala om att det var så bra? Vår uppgift som politiker är självfallet att påtala brister samt att arbeta för 51 att samhället förbättras. För oss skolpolitiker gäller detta främst skolan. När massmedia skall skildra den politiska debatten kan de ibland bli något övertydliga, som Ylva Johansson underströk. Jag tycker att det är viktigt att vi inte glömmer att också lyfta fram allt det positiva som finns i skolan: engagemang, glädje, nytänkande och utveckling. Det kan inte vara bra om man i skolan upplever problemen nästan som ett måste. Jag tycker att det är glädjande att flera av dagens debattörer har lyft fram positiva inslag i skolan och på olika sätt påvisat hur de vill göra skolan bättre. Men det gick kanske litet fort för Ann-Cathrine Haglund i det avsnittet. I viss mån kan jag hålla med Eva Goés om att det är mycket som upprepas i skoldebatterna. Men uppfatta inte detta så, att jag skulle mena att det inte finns några problem — för sådana finns det ju. Följaktligen är det vår uppgift att på olika sätt och på olika nivåer ta itu med dessa problem. När en lärare är borta får eleverna en vikarie. Att då få en vikarie som eleverna känner igen är verkligen en förmån. De kommuner som har anställt fasta lärarvikarier har också nått ett bra resultat. Andra kommuner har sett över det totala antalet lärare i kommunen och genom sammanförande av olika tjänster eller genom andra flexibla lösningar har de frigjort resurser för att kunna anställa fasta lärarvikarier. Det är ju en kommunal angelägenhet att lösa vikariefrågan. Men personligen tror jag att det är viktigt att vi följer upp detta och studerar kommunernas sätt att lösa problemet. Dessutom måste vi fundera över hur den totala lärarresursen utnyttjas — även om vi socialdemokrater säger nej till förändringar beträffande bidrag på det området. Moderata samlingspartiet talar mycket om individen och individualisering, men omsätter inte detta i konkret handling när det gäller skolan — möjligtvis när det gäller statsbidraget. Nej, i skolan är individer — alltså människor — mer lätthanterliga om de sätts i grupp, med olika undervisning för olika grupper. Man skulle faktiskt kunna uttrycka det så, att moderata samlingspartiet indelar skolans elever i olika kollektiv. Med moderat hjälp skall eleverna få välja vilken grupp, eller vilket kollektiv, de vill tillhöra. Men eftersom de ofta inte vet sitt bästa, bör deistor utsträckning påverkas av föräldrar och lärare. Väljer de ändå fel, bör det finnas möjlighet att.ändra på valet. Ja, sedan är det bara för läraren att anpassa undervisningen till det kollektiv han eller hon står inför. Då blir allting bra, och alla blir nöjda. Eller som Ann-Cathrine Haglund uttryckte det i debatten om skolans styrsystem den 8 februari i år: ”Man skall kunna känna att man klarar av det man gör och att man får en inlärningstakt som passar en själv. Man kan t.o.m. lyckas bra på små prov och få bra betyg.” Varför talar moderata samlingspartiet så mycket om betyget som kunskapsmätare, när det i vissa fall skall fungera som uppmuntrare? Och när det gäller de elever som inte lyckas bra på vare sig små eller stora prov och inte får några bra betyg — är deras betyg en kunskapsmätare eller en bestraffning? I själva verket är det väl så, att vi alla vill skriva under på behovet av individualisering i undervisningen. Visst vill vi stärka självkänslan hos alla elever i skolan. Ja, jag tror faktiskt att vi alla skulle kunna skriva under på den målsättning som uttrycks i en av de meningar jag tidigare citerade från Ann-Cathrine Haglund: ”Man skall kunna känna att man klarar av det man = Prot. 1988/89:120 gör och att man får en inlärningstakt som passar en själv.” 24 maj 1989 Då hänger mycket på läraren. Läraren får en viktig uppgift, en stor utmaning. Ja, det här är en verklighet som jag tror att många lärare, kanske de allra flesta, sliter med i sitt arbete — individualisering. Det är därför vi har skapat en ny lärarutbildning, bl.a. Det är därför utskottsmajoriteten sagt att fortbildning för att utveckla den allmänna specialpedagogiska kompetensen hos alla lärare skall prioriteras. Vi skall stödja lärarnas vilja till individualisering. Vi skall hjälpa dem genom insatser på fortbildningens område. Men här har vi inte moderata samlingspartiet med oss — och inte folkpartiet heller. Nej, de har reserverat sig till förmån för en ämnesfördjupande fortbildning, och skriver i sin reservation: ”Det är en betydande risk att fortbildningsresurserna nu låses till en utbildning som saknar tillräcklig substans och som inte får det innehåll som stödjer en god kunskapsutveckling.” Vart har individualiseringen tagit vägen, Ann-Cathrine Haglund? I dag behandlar vi anslagen till grundskolan. Då är det inte utan att man i likhet med Ylva Johansson drar sig till minnes den enorma debatt vi hade i samband med att budgetpropositionen lades fram i januari. Diskussionerna och opinionen mot ett cash limit-system på skolans område ledde så småningom till att regeringen tog tillbaka förslaget — eller, om man vill uttrycka det så, till att vi i utskottet avstyrkte regeringens förslag. Men nu undrar jag bara: Hur är det med moderata samlingspartiet? Har ni avstyrkt cash limit? I utskottets betänkanden den här våren kan man läsa sig till att när det gäller länsskolnämnder, stöd för utveckling av skolväsendet, särskilda insatser på skolområdet och bidrag till driften av gymnasieskolor m.m., vill moderata samlingspartiet anslå sammanlagt 40 milj.kr. mindre än vi andra. Men något avstyrkande av cash limit-principen står inte att finna. Det räckte inte med att Svenska Dagbladet i januari skrev så kritiskt mot partiet och dess partiledare — om feghet och vilja att skaffa billiga poänger genom att låtsas att ni var emot cash limit. Nu är det ju tyst! Får vi veta, Ann-Cathrine Haglund: Hur är det nu, vill ni avslå cash limit eller vill ni det inte? Nu får vi säkert höra om de överföringar eller transfereringar som sker till den undervisningsbundna förstärkningsresursen. Men varifrån tas pengarna? Larz Johansson har ju mycket utförligt kommenterat detta här i dag, och jag kan helt instämma i vad han har sagt om dessa besparingar. Vilka elever är det som skall betala? Och vilka lärare är det som drabbas? Jo, det är alla de som vill utveckla skolan, förbättra den och finna nya vägar till kunskap. De skall fråntas sina ekonomiska resurser. Det där borde ni komma på ändå, tycks moderata samlingspartiet resonera. Men är det egentligen så enkelt? Moderata samlingspartiet diskuterar ju annars med glädje det positiva i utvecklingsarbetet inom de fristående skolorna. Men varför vill ni inte räcka en hjälpande hand till alla de lärare som arbetar inom grundskolan, där de allra flesta eleverna i vårt land går? 3 Och att miljöpartiet skulle hänga på den trenden — det förvånar mig, det trodde jag inte. Ni skulle ju stå för nytänkande, och så lierar ni er med de konservativa för privatskolornas främjande. Själv tog jag med stort intresse del av Eva Goés inlägg i debatten om skolans styrning. Jag tyckte att hon gav en mycket fin beskrivning av det utvecklingsarbete och nytänkande som finns på våra skolor. Eva Goéös berättade om sina egna erfarenheter från skolan. Men varför vill ni nu gå ihop med moderater och folkpartister för att ta pengar från de svaga och ge till de starka? För det är ju vad som händer, Eva Goéös, när man tar pengar från förstärkningsresursen för att skapa mindre klasser. De svaga eleverna, de med litet större behov, får betala för skapande av mindre grupper. Vem tjänar på det? Vem är det som gynnas av ett sådant system? Nej, tänk om i miljöpartiet! Låt oss i stället gemensamt stärka lärarna och deras möjligheter till en annan undervisning! Att man kan göra det har ju Eva Goés själv gett ett gott exempel på. Dessutom pågår det ju ute i vårt land hela tiden diskussioner om hur vi kan organisera arbetet på annat sätt och få mindre grupper att arbeta med. Jag vill med det sagda yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 13. Men innan jag lämnar talarstolen skall jag göra några korta kommentarer till några inlägg i den här debatten. Ann-Cathrine Haglund sade: Att få välja en fristående skola är ett rättmätigt jämlikhetskrav. Jag måste erkänna att jag satt och väntade på det uttalandet. Vid debatten för en månad sedan kallade fru Haglund det för en jämlikhetsfråga av gigantiska mått, detta att få välja skola — om man vill gå i privatskola, och de andra betalar för det. Men samtidigt talade hon om oss socialdemokrater som några företrädare för ett förment jämlikhetstänkande. Låt mig då fråga: Finns det olika slag av jämlikhet, som jag inte har lärt mig? Är jämlikheten förment om den, som för oss socialdemokrater, handlar om att lyfta upp den svage, den som finns där nere och behöver extra stöd, men rättmätig om den handlar om att staten skall betala mer av studier vid privatskolorna? Det är ett sätt att resonera som vi socialdemokrater aldrig kan ställa upp på. Lars Leijonborg står här och gör sig lustig över att vi har en skolminister som är f.d. kommunalråd. Den kommentaren får stå för folkpartiet. Själv skall jag avstå från att kommentera de olika poster som den f.d. partisekreteraren Lars Leijonborg har innehaft.

Herr talman! Jag tror att vi alla betygar att det finns mycket som är fint i den svenska skolan. Jag tycker att det är roligt att det finns skolklasser som skriver att de har det bra. Jag tror att det finns, och jag sade också i min inledning att det görs många engagerade insatser. Men vi politiker är satta att åtgärda saker och ting som är fel, att göra saker och ting bättre. Vi kan inte bortse från att det särskilt under det senaste halvåret har förekommit ganska kraftiga läraroch elevreaktioner, och att det i den allmänna debatten har Prot. 1988/89:120 kommit fram saker som också socialdemokraterna har sagt är fel. Det är 24 maj 1989 detta vi måste debattera, och det är detta vi måste göra någonting åt. Vi måste erkänna problemen, och vi måste göra någonting åt dem. Margareta Hemmingsson säger att människor inte är individer i den moderata skolpolitiken. Hon citerar något jag har sagt i en annan debatt. Citatet är riktigt. Det är taget från en diskussion vi hade om allmän och särskild kurs. Allmän och särskild kurs är i stort sett de enda valmöjligheter som elever i Sverige har i dag. Det jag sade var att om vi ökar möjligheten att välja grupp och svårighetsgrad, ökar vi möjligheterna att lyckas väl för de elever som det annars inte går bra för. Det är precis det som vi moderater för fram. Det är det vi arbetar för. Vi vill öka möjligheterna att välja, öka möjligheterna för skolan att kunna ta hänsyn till varje elev, att möta varje elev och ge varje enskild elev undervisning efter dennes förutsättningar och anlag. Individualiseringen inom klassens ram är ett mycket vackert begrepp, men det begreppet kan bara vara en realitet för superpedagoger och naturbegåvningar när det gäller undervisning. Med sin bakgrund vet väl Margareta Hemmingsson också att det i praktiken är mycket svårt att åstadkomma en individualisering inom klassens ram, en individualisering som tar fasta på varje elev. Ni socialdemokrater lyfter inte fram den svage. Den svage eleven sitter i nio år och känner sig svag. Eleverna vet mycket väl hur de klarar sig och hur de står i förhållande till de andra. Vi vill öka möjligheterna för alla att välja och få en utveckling så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har valt en helt annan teknik än cash limit för att lösa problemet med anslagen till skolan. Vi tycker inte att systemet med olika anslagsposter är bra, utan vi vill föra över pengarna till undervisningen. Margareta Hemmingsson står för ett genomdetaljerat system med en reglering och en styrning där väldigt mycket också försvinner i administration. Vi vill ge pengarna till undervisningen. Vi tror att lärarna kan ordna undervisningen så att den får god kvalitet, så att de kan ordna gruppstorlekar som är lämpliga och så att de kan se till att alla elever får den undervisning som var och en skall ha. Till sist ställde jag en fråga som Margareta Hemmingsson visserligen berörde men inte svarade på: Varför vill ni inte öppna för alla elever att välja skola? Varför vill ni inte låta statsbidraget följa eleven,så att alla, oberoende av föräldraekonomi, kan välja en skola som de tror på och med en inriktning som de tycker är bra? Varför vill ni inte göra detta, är det inte ett rättmätigt jämlikhetskrav av gigantiska mått att alla elever kan välja? Ger inte detta det verkliga föräldrainflytande som det är så viktigt att åstadkomma i den svenska skolan?

Herr talman! Det ligger väl i sakens natur att en diskussion i riksdagen koncentreras på brister. Debatterna skulle bli rätt trista och långa om alla också gick igenom det som är bra inom det ämne som man diskuterar. Jag håller med om att det kan medföra ett visst problem, nämligen att de som är verksamma på området får en felaktig bild av verkligheten. Men vi kan väl ha den arbetsfördelningen att Margareta Hemmingsson, så länge hon tillhör det regeringsbärande partiet, kan ta med ett kort avsnitt i debatterna om att det naturligtvis också finns mycket som är bra i skolan. Min bedömning av själva verklighetsbilden är, som jag sade i mitt huvudanförande, att mycket av de positiva känslor som fanns efter beslutet om Lgr 80 har försvunnit. Ett grundläggande problem i skolan är att lärarna känner bristande uppskattning, bristande inspiration. De tycker att det är så mycket i samhället omkring skolan som ställer orimliga krav på dem och att de inte har motsvarande förutsättningar att leva upp till de kraven. Jag har ingenting emot att göra mig lustig när jag håller anföranden, men tyvärr tror jag inte att det var min avsikt att göra mig lustig över skolministerns tidigare arbete som kommunalråd i Katrineholm. Det var mest ett konstaterande av det faktum att med Göran Persson har kommunaliseringen blivit ett centralt begrepp i socialdemokratisk skolpolitik. Hans företrädare ägnade sig då och då åt att utveckla nackdelarna med en för långtgående kommunalisering. I dag finns det, som Margareta Hemmingsson säger, ett intresse runt om i landet att pröva olika varianter av gruppstorlekar. Det ingår i strävan att individualisera. Jag tycker att det är något orimligt att ställa begreppet individualisering emot mindre grupper. Mindre grupper kan ofta vara ett instrument som kan användas för att åstadkomma individualisering. Men det finns en statlig bestämmelse som säger att på ett visst sätt får man inte använda förstärkningsresursen för att åstadkomma en annan gruppindelning. Huvuddelen av förstärkningsresursen får inte varaktigt användas för att åstadkomma mindre undervisningsgrupper. I det ligger att vi här anser oss veta bättre hur gruppindelningen skall göras runt om i landet. Det tror inte jag. Jag tror att det är där man känner de lokala problemen och de lokala förutsättningarna som man är bäst skickad att avgöra hur gruppindelningen skall ske. Det är därför vi så länge det nuvarande statsbidragssystemet gäller vill rensa bort förbudet att använda förstärkningsresursen för att minska gruppstorlekarna.

Herr talman! Margareta Hemmingsson gör ett stort nummer av den dåliga och förkastliga cash limitmetoden, som socialdemokraterna i detta betänkande har tagit avstånd från. Det är tur att det inte är Margareta Hemmingsson som skall försvara de socialdemokratiska färgerna i debatten om gymnasieanslagen, för där är cash limit-metoden tydligen en mycket bra metod. Margareta Hemmingsson ägnar sig huvudsakligen åt att kritisera de borgerliga förslagen från moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet. Jag tycker att hon gör det mycket bra. Hon för fram en bra kritik mot deras förslag. Men man kan fråga sig vad socialdemokraterna vill göra. Om vi erkänner att det finns brister i den svenska skolan, trots att mycket är bra, kunde det vara intressant att i alla fall peka ut några små tankar om åt vilket håll man vill gå för att förändra denna skola. Det väntade jag mig att få höra någonting om, eller att några kommentarer skulle göras till de förslag som vpk har fört fram. Men det blev vi utan.
Herr talman! Jag skall ta vid där Ylva Johansson slutade. Kjell-Olof Feldt 24 maj 1989 har nämligen i Aftonbladet sagt att man vill lägga fram ett förslag om att staten skall betala en viss summa för varje elev, i stället för som i dag för lärarnas löner. Det är precis det som miljöpartiet de gröna vill. Om vi får ett elevrelaterat statsbidrag, behöver vi inte hålla på med konstruktionerna att ta från förstärkningsresursen för att kunna skapa mindre grupper. Jag sade flera gånger, och jag betonade att man i ett övergångsskede kanske måste nyttja det här sättet att verka. När man kommer ut i skolan finner man ju att detta är en realitet. Man måste väl utgå från verkligheten och inte göra en skrivbordsprodukt. Jag anser att man inte skall ha förbud utan att man måste pröva varje gång. Jag betonade också vikten av att det var den lokala skolan och styrelsen på skolan, där också eleverna har inflytande, som skall bestämma. Jag anser inte att man tar från de svaga och ger till de starka utan att detta gagnar alla. Annars skulle jag inte ställa upp på det. Jag tror att vad miljöpartiets nytänkande innebär och vad vi kan göra är att försöka överbrygga avståndet mellan moderater och socialdemokrater, eftersom jag ser väldigt många likheter. Tag detta att socialdemokraterna inför profilskolor! Det är ju ett sätt att justera, så att man tillåter litet mer flexibilitet och en annan skola. Ni är på god väg, men ni behöver ju inte ta steget fullt ut till höger.

Herr talman! Ni behöver ju inte gå fullt ut till moderaterna, säger Eva Goés, samtidigt som hon talar om att på den brygga som skall leda oss från vår ytterlighetsståndpunkt till högerkanten skall miljöpartiet ligga som ett grönt maskrosblad, som vi skall klättra på. Nej, det håller nog inte riktigt, Eva Goés. Jag tror att vi måste sätta upp förbud i vissa fall för att man skall kunna pröva sig fram. Om den typen av prov skall gå ut över de svaga eleverna, då måste vi säga ifrån. Det finns naturligtvis många möjligheter att göra olika variationer av tester, men de får inte gå ut över de svaga. Lars Leijonborg säger att debatten blir så trist och lång, om vi tar med det som är bra. Men hur är det om vi tar med det som är dåligt — blir den rolig och kort då? Jag vet inte. Men jag lovar att säga någonting om positiva saker, så får vi se hur det går. Lars Leijonborg sade apropå skolministern — jag beklagar att vi kommer in på honom igen — att det var för att skolministern var kommunman som vi nu helt plötsligt hade börjat diskutera kommunalisering av skolan. Då undrar jag: Är det därför att folkpartiet är företrätt av en man som arbetar på Managementgruppen som folkpartiet vill ha in mer av privata utbildningsföretag i den offentliga skolan? Det är ju ungefär samma sak. Så till Ann-Cathrine Haglund. Elevernas enda möjlighet att välja i skolan är att välja mellan allmän och särskild kurs, säger Ann-Cathrine Haglund. Det är inte sant. Det går ju att skapa mängder av val inom skolan. Men valen skall vara så drastiska, stora och betydande nästan för hela livet, om de skall räknas i den moderata skolan. Men det går ju att göra mängder av saker också inom klassen och inom undervisningen — det vet Ann-Cathrine Haglund. Men det är så bra, menar moderaterna, att man måste komma ner 57 på de här små grupperna. Då undrar jag: Hur små grupper skall det bli? Och vad skall det vara för typ av indelning? Enklast är väl att göra olika grupper — en grupp här, där eleverna får undervisning och sedan etta i betyg, och en annan grupp här, där eleverna får tvåa i betyg, när de gått ut skolan. Det är enklast för läraren och bäst för eleverna också. Dessutom kan man spara in på föräldrasamtal, för man kan ju redan från början göra upp om hur det blir. Är det så ni vill ha det? Sedan har ni ju, Ann-Cathrine Haglund, när det gäller cash limit reserverat er mot vårt avslagsyrkande. Jag vill gärna säga till Ylva Johansson att jag inte gör något stort nummer av cash limit, dess vara eller inte vara. Jag gör ett stort nummer av att moderata samlingspartiet i januari var ute och svängde sig i debatten med Carl Bildt i spetsen och sade: Det här är minsann någonting som vi inte skall ställa upp på, utan vi ställer upp för skolan. Men hur är det när det kommer till faktum? Ni har inte yrkat avslag på att-satserna. Det är ju moderaterna som förespråkar dem. Jag skall citera ur utbildningsutskottets betänkande nr 13: ”Utskottet finner att föreslagen typ av utgiftsram inte är lämplig på grundskolans område.” Detta anser samtliga partier utom moderaterna. Vidare står det i betänkandet: ”-—— och föreslår att riksdagen avslår samtliga tre förslag i propositionen som rör sänkt veckotimpris m.m. och under anslaget Bidrag till driften av grundskolor m.m. anvisar 167 milj.kr. utöver regeringens förslag för att täcka kostnaderna för ett återställt veckotimpris.” Detta har moderata samlingspartiet reserverat sig mot. Då undrar jag: Vad gäller?

Herr talman! Ja, Margareta Hemmingsson, beskrivningen av mitt arbete, att det går att göra mycket inom den ordinarie skolan, är okej. Det var bara det att jag bröt mot reglerna. Det var just de här förbuden som jag satte mig upp emot, när jag satsade pengar från en påse till en annan. Jag tömde alla påsarna i en säck, och sedan utnyttjade jag det. Jag utgick från behoven i klassen — i samråd med eleverna, i samråd med föräldrarna, i samråd med personalen. Jag var alltså tvungen att bryta mot förbud, men det som jag gjorde var riktigt. De elever som var med de här tre åren, speciellt det sista året i sjätte klass i en nu nedlagd skola, kan intyga att det var det bästa året i deras liv. Så kände de det därför att de var delaktiga i besluten. De var delaktiga i budgetarbetet. De fanns med hela tiden. De bestämde vilken personal vi skulle ha. Allt deltog de i. Men det skall jag säga, att hade rektorn varit en paragrafryttare, så hade han kunnat stoppa mig. Varför inte ta bort dumma beslut och dumma regler, när de inte är till nytta för skolsituationen?
Herr talman! Det viktiga är naturligtvis att diskutera olika förslag i sak. Det är givetvis helt ointressant vad olika förslagsställare tidigare har haft för arbete. Jag uppfattar det heller inte som någon som helst kritik mot Göran Persson att han tidigare har varit kommunalråd i Katrineholm — jag bara påpekade det i förbigående. Men, som sagt, jag skall i fortsättningen koncentrera min kritik på hans förslag, som ju i mycket handlar just om att kommunerna i fortsättningen skall spela en större roll i skolpolitiken, och på — Prot. 1988/89:120 den sakliga substansen i argumenten. 24 maj 1989 Jag håller med Ylva Johansson och andra, som har påpekat att det finns väldigt litet av framåtsyftande idéer i det som Margareta Hemmingsson säger. Jag tycker att det är betecknande, eftersom socialdemokratisk skolpolitik för närvarande är ganska idéfattig. Det som Eva Goés säger är också mycket intressant. Det bekräftar en erfarenhet som jag också har, nämligen att det allt som oftast händer att man, när man reser i landet, träffar på exempel på lokala utvecklingsprojekt som är mycket spännande. Men när man frågar mera om dem och tränger djupare in i dem, visar det sig rätt ofta att de har tillkommit i strid mot överordnade instanser och ibland rent av i strid mot gällande regler. Jag tycker att det är, precis som Eva Goés säger, en indikation på att vi skulle kunna rensa väldigt radikalt i regelfloran. Jag hoppas verkligen att den nya skolministern, vilket yrke han än har haft tidigare, skall åstadkomma det.
Herr talman! Margareta Hemmingsson sade apropå fristående skolor att det behövs förbud i vissa fall, när elever med särskilda behov drabbas. Jag skulle då vilja erinra om exempelvis Montessoriskolan. Montessorimetoden hade inte uppkommit, om det inte hade funnits barn med särskilda behov. Maria Montessori arbetade med mentalt efterblivna barn, och det sporrade henne till att starta en revolution inom undervisningen. Den metod som hon skapade används i dag väldigt mycket inom särskolan bland barn med särskilda behov. Montessori är en typ av fristående skolor, som har kommit till därför att den hjälper barn med särskilda behov. Många andra fristående skolor har också uppkommit ur särskilda behov av något slag. Skall de inte ha rätt till en behandling likvärdig den som skolor inom det allmänna skolväsendet får? Jag tycker det är märkligt. Jag har ännu inte fått svar på frågan, varför ni inte vill låta alla välja. Varför skall det vara beroende av föräldrarnas inkomst eller engagemang? Margareta Hemmingsson talade om drastiska val med följder för hela livet. Hon förde en, om uttrycket ursäktas, ganska barnslig diskussion om grupper som skulle få betyget 1, betyget 2, osv. Det exemplet är faktiskt ovärdigt en seriös debatt om hur man skall tillgodose alla barns behov, hur man skall kunna åstadkomma en skola med valmöjligheter. Vilka valmöjligheter skall finnas, frågade Margareta Hemmingsson. Ja, det skall finnas valmöjligheter. En och samma elev kan, som jag sade i mitt inledningsanförande, välja en kurs av en svårighetsgrad i svenska, en kurs av annan svårighetsgrad i engelska eller matematik, osv. Och självfallet skall man kunna komplettera. Vi har i vårt förslag när det gäller tillvalen på högstadiet också tillfogat en möjlighet att komplettera för elever som vill och behöver det. Så tillbaka till grundskoleanslaget. Vi har reserverat oss för en annan lösning, Margareta Hemmingsson. Vi förordar en annan lösning av problemet med grundskolans ekonomi. Vi accepterar inte det socialdemokratiska sättet att hantera anslagen för skolan. Ni föreslog en besparing som skulle drabba undervisningen. Vi vill förstärka undervisningen. Vi anser att skolan 3” skall ge kunskaper och färdigheter, att skolan skall meddela undervisning. Vi vill förstärka undervisningen — därför har vi lagt fram vårt paket, som skall ses som en helhet. Den helheten kommer vi moderater att rösta för i denna kammare. Vi anser att det är skolans huvuduppgift att förmedla kunskaper och färdigheter. Jag vill så återkomma till alla de frågor som jag har ställt. Jag har ställt frågor om vad ni vill göra för att åstadkomma en avreglering, om vad ni vill göra åt statsbidragssystemet och åt målen. Ni socialdemokrater har ändå i debatter och i olika propositioner kommit med antydningar, men vi har inte fått veta någonting. Jag har inte fått något svar på mina frågor, t.ex. om hur ni ser på föräldrainflytandet, klasstorleken, skolans huvuduppgift och möjligheterna till val för olika elever. Jag vill instämma i den fråga som Ylva Johansson ställde: Vad vill ni socialdemokrater egentligen? Margareta Hemmingsson har inte givit en enda ledtråd när det gäller vad socialdemokraterna vill göra åt problemen — de problem som enligt vad Margareta Hemmingsson ändå erkände finns i den svenska skolan.

Herr talman! Självfallet kan nya ideér många gånger få trängas med gamla. Så är det mycket riktigt, som Ann-Cathrine Haglund påpekade, för en del av de specialpedagogiska utbildningsmetoder som finns inom de fristående skolorna. Det är också just därför som vi socialdemokrater har valt att stödja vissa av de fristående skolorna. Vi har sagt att de skall ha det stödet därför att de har en annan pedagogik och ett annat sätt att arbeta. Andra kan ha arbetssätt som vi kan dra nytta av och lära oss att använda också i den allmänna skolan, och det kommer då alla till del. Har socialdemokraterna inga mål för sin skolpolitik, frågades det här. Jag blev väldigt förvånad över den frågan. Under de år som jag har varit med i riksdagen — det är sedan 1982 — har vi behandlat en mängd förslag som gällt förändringar av skolan på olika nivåer. Det har handlat om en ny lärarutbildning för lärarna på grundskolan — det var en mycket stor förändring med klara målsättningar att skapa både en mer sammanhållen grundskola och en mer individualiserad och att underlätta för lärarna att arbeta med nya arbetsformer. I år fattade vi beslut om det nya styrsystemet för grundskolan, som på sitt sätt helt vänder upp och ned på beslutsfattandet — det var någon som tidigare nämnde behovet av det. Inom det nya styrsystemet ligger just de lokala skolplanerna, och genom de lokala skolplanerna skapas på ett helt annat sätt möjligheter att åstadkomma förändringar lokalt. Där kan jag något knyta an till det som Eva Goés tog upp. Med hänvisning till vad jag sade om att man i vissa fall kanske behöver ha förbud sade hon att det hon berättat om skett i strid med gällande regler. Det är just det jag menar: Med ett annat styrsystem, som kommer ut mer lokalt, kan man gemensamt arbeta för förändringar inom den ramen. Då sker de efter de lokala behoven, och styrs och regleras inte uppifrån. Vi har också beslutat om förändringar inom gymnasieskolan. Vi har haft ett stort reformprogram. Vi har försöksverksamhet med treårig yrkesutbild ning för en förändring av gymnasieutbildningen på den sidan. Tidigare Prot. 1988/89:120 diskuterades den s.k. mellaningenjörsutbildningen. Vi har diskuterat styr 24 maj 1989 system när det gäller högskolor och avskaffande av regionstyrelser och andra sätt att fördela medel till högskolorna än via regionstyrelser. Det här är inte bara målbeskrivningar — det är praktisk politik som visar hur vi socialdemokrater under de senaste åren på olika sätt arbetat för att reformera skolan. På det sättet måste vi naturligtvis gå vidare. I mångt och mycket är det här exempel på att vi tillsammans har arbetat för förändringar av skolan och åstadkommit dem genom samarbete mellan partierna. Jag tycker egentligen att det fina med arbetet i riksdagens utbildningsutskott är att vi åstadkommer en utveckling av skolan genom samarbete mellan partierna.
Herr talman! Margareta Hemmingsson instämmer alltså i vad jag tidigare sade, nämligen att styrningen skall ske lokalt. Jag påpekade ju just att om man vill använda förstärkningsresursen för att skapa mindre grupper skall det ske lokalt. Margareta Hemmingsson tog upp lärarutbildningen. Vi anser också att det ilärarutbildningen borde ingå alternativ, t.ex. just specialpedagogik som har med Waldorf att göra. Jag vill avsluta med att säga att skolan är till för att lära för livet, vara allmänbildande och ge bildning. Eller som Ellen Key har sagt: Bildning är det vi har kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt.
Herr talman! Margareta Hemmingsson sade att nya ideér kan få trängas med gamla. Det låter nog bra, men i praktiken är det ju så att socialdemokraterna bara stöder vissa fristående skolor. Dessutom stöder man de fristående skolorna så snålt att de i praktiken är ett alternativ bara för människor som har råd att betala eller som har ett alldeles speciellt engagemang för sina barns skolgång. Ni socialdemokrater ger ju inte de fristående skolorna ett likvärdigt stöd! Därför kan fristående skolor aldrig bli ett alternativ för alla. Ni stöder bara vissa fristående skolor, som behagar er. Margareta Hemmingsson talade om de stora målen och socialdemokraternas visioner och tog upp det styrsystem som man lade fast genom styrpropositionen. Den propositionen var full av vackra ord, men den hade föga av konkret innehåll. Det var mycket få konkreta förslag i den; bl.a. saknades förslag om statsbidragen, som faktiskt är det viktigaste när det gäller styrningen av skolan. Margareta Hemmingsson talade vackert om den utveckling som skolplanerna skall innebära. Vad är det för revolution som skolplanerna kan ge? Mer byråkrati, ja, och flera människor som blir sysselsatta med att formulera skolplanerna. Men tror inte Margareta Hemmingsson att man redan i dag har planering för sin verksamhet ute i kommunerna? Vad är det för revolution som skall komma i och med skolplanerna? Nej, jag vill upprepa den fråga som har ställts förut: Vad vill egentligen socialdemokraterna?

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 15 behandlas en del ärenden som rör gymnasieskolan. Min avsikt är att främst beröra de frågor där vi moderater har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Låt mig dock, herr talman, först få säga några ord om dimensioneringen av den s.k. direktramen. Vi hälsar med tillfredsställelse att utskottet har bifallit våra motioner om en oförändrad dimensioneringsram både för budgetåret 1989 91. Som kammarledamöterna säkert kommer ihåg fattade riksdagen våren 1988 beslut om 127 000 intagningsplatser för de båda budgetåren. Regeringen föreslog i årets anslagsframställning att ramarna skulle minskas med 2 000 resp. 4 000 intagningsplatser jämfört med riksdagens beslut. Några nya avgörande skäl för att ändra riksdagens beslut innehåller inte budgetpropositionen. Vi anser därför, herr talman, att även regeringen bör respektera riksdagens beslut. När riksdagen för några år sedan beslöt att rullande fastställa slutgiltiga ramar för två år och en planeringsram för det tredje året var avsikten att ge kommunerna en fast grund för sin planering av gymnasieskolan under ett något längre tidsperspektiv. I regeringens förslag skulle skolhuvudmännen tvingas till drastiska ingrepp i sin organisation med mycket kort tidsvarsel. Utskottets nu fattade beslut ger dem en dryg tvåårsperiod för att anpassa sin organisation. Det anser vi vara till gagn för kommunerna. Herr talman! Jag vill efter denna inledning ta upp den viktigaste frågan, som utskottet behandlar i detta betänkande, nämligen den framtida utformningen av gymnasieskolans yrkesutbildning. Vi moderater säger nej till regeringens och utskottsmajoritetens förslag om en utökning av den nu bedrivna försöksverksamheten. Vi gör det inte därför att vi motsätter oss förändring. Tvärtom är vi det parti som långt tidigare än något annat av riksdagens partier påvisade svagheterna i det nuvarande systemet. Vi gör det därför att ÖGY-förslaget, som ligger till grund för försöksverksamheten, har för stora brister och inte ger den kvalitet i utbildningen som vi önskar. Modellen innehåller oacceptabla schabloniseringar, där ingen egentlig hänsyn tas till de olika yrkesutbildningarnas speciella karaktär. De arbetsplatsanknutna inslagen riskerar genom elevens ställning på arbetsplatsen att bli en förlängd praktisk yrkesorientering. Förlängningen av utbildningstiden tar inte hänsyn till de olika utbildningarnas faktiska behov av ytterligare undervisningstid. Inslagen av allmänna ämnen tycks mera vara inriktade på att ge eleverna allmän behörighet för högskolestudier än att ge dem den undervisning som de behöver för att bli skickliga och kompetenta yrkesutövare. Regeringens fixering vid tanken att snart sagt alla skall ha allmän behörighet för högskolestudier är ett svek gentemot de studerande. Dessa får Prot. 1988/89:120 felaktig information om de krav högre studier normalt ställer. Dessutom 24maj 1989 riskerar även gymnasieskolans yrkesutbildning att bli kvalitativt sämre, eftersom tillräcklig tid inte kan avsättas för linjens huvudämnen. Den grundläggande kritik som vi anförde mot förslaget för ett år sedan kvarstår: Den yrkesinriktade utbildningen skall utformas efter de krav yrket ställer. Detta gäller inte minst de allmänna ämnena, som måste väljas så, att de stödjer den valda yrkesutbildningen. Att lära sig olika yrken kräver olika lång tid. Därför måste utbildningstiden variera med de olika yrkenas kräv. Inga kostnadsberäkningar har heller redovisats för en fullt utbyggd verksamhet. Den tillkommande kostnaden torde kunna beräknas bli 1,5—2 miljarder kronor. I dessa beräkningar ingår inte kommunernas investeringskostnader för lokaler m.m. Det är enligt vår mening självklart att de ekonomiska förutsättningarna måste klarläggas innan utbildningen förändras. Slutligen måste framhållas att för de nya utbildningslinjer som nu skall prövas i försöksverksamheten kommer inget fullständigt underlag att föreligga för den utvärdering som enligt planerna skall äga rum under hösten 1991. Vi moderater anser att följande riktlinjer bör gälla för den gymnasiala yrkesutbildning som vi förordar skall införas i stället för den av regeringen föreslagna utbildningen: Den skall ha en effektiv och omfattande anknytning till det praktiska arbetslivet. Stor hänsyn skall tas till de speciella krav och behov som gäller för resp. yrke och bransch vid utformningen av kursoch timplaner. Undervisningen skall bestå av för utbildningslinjen specifika allmänna ämnen, fackteori och arbetsteknik. Utbildningen skall kunna variera mellan två och fyra år beroende på inriktning. Huvuddelen av utbildningstiden förläggs till arbetsplatsen. I skolan undervisas eleven i allmänna ämnen, fackteori och arbetsteknik. Särskilda utbildningsplaner upprättas för varje yrke, och riksdagen fastställer de allmänna riktlinjerna. Eleven är anställd i resp. företag under praktiktiden, dvs. under den tid som eleven befinner sig på arbetsplatsen. Företag eller andra arbetsgivare som engageras i utbildningen har arbetsgivaransvar för eleven under praktiktiden. Elevens lön sätts med utgångspunkt i att han eller hon befinner sig under utbildning. Lönen höjs i takt med att den produktiva arbetsinsatsen ökar. Arbetsgivaren betalar lön som står i relation till produktionsinsatsen och de särskilt avpassade sociala kostnaderna. Stat och kommun svarar för övriga kostnader. Lagen om anställningsskydd skall inte vara tillämplig på elev som är anställd på företag för att genomgå grundläggande yrkesutbildning. Efter avslutad utbildning upphör automatiskt företagets ansvar för elev. 63 Företag som vill inrätta utbildningsplatser måste ha möjlighet att klara sina åtaganden. En handledarutbildning skall erbjudas de personer inom företagen som engageras i dessa uppgifter. Den av oss föreslagna yrkesutbildningen måste självfallet kunna kompletteras med traditionell och i huvudsak skolförlagd yrkesutbildning för yrkesområden och på orter där på grund av givna förutsättningar inga andra alternativ kan erbjudas. Herr talman! I vår motion Ub810 har vi moderater visat på en utbildningslinje som utan dröjsmål behöver göras treårig, nämligen vårdlinjen. Elever på denna linje har på senare år tyvärr visat sig ha bristande baskunskaper och har ofta behövt stödundervisning på grundskolenivå i t.ex. matematik, svenska och engelska. Utökningen av gymnasieskolans vårdlinje med ett år bör därför i stor utsträckning användas till allmänna ämnen som svenska, engelska, naturkunskap, psykologi och matematik samt vårdpraktik. Religionskunskap och filosofi samt kostoch konsumentkunskap bör ingå i läroplanen. Praktikperioderna bör byggas upp i en logisk följd och praktikplatserna väljas med omsorg. Herr talman! Skolminister Göran Persson har i dagarna sänt på remiss ett omfattande material rörande hela gymnasieskolans förnyelse inkl. den studieförberedande gymnasieutbildningen. Det finns av den anledningen måhända inget behov av någon mer omfattande debatt här och nu när det gäller de teoretiska linjerna i gymnasieskolan. Eftersom moderata samlingspartiet inte omfattas av remissen, vill jag dock anföra några synpunkter. Översynen bör främst inriktas på en revidering av kursoch timplaner, så att linjernas högskoleförberedande karaktär än mer betonas. Det är exempelvis viktigare att språkutbildningen förstärks än att praktikinslag införs som obligatorium. Den kommande internationaliseringen inom högskoleutbildningen, liksom behovet att kunna utnyttja utländsk facklitteratur i undervisningen, kommer att ställa stora krav på goda språkkunskaper i inte bara engelska. Elevernas valmöjligheter bör vidare förbättras inom resp. linjes kursoch timplan. Elever med intresse för idrott och estetiska ämnen kan med timplanejämkning få fem veckotimmar för studier i sitt specialintresse. Samma möjlighet till jämkning av timplanen bör ges så, att elev med intresse för ett läroämne får möjlighet att bedriva fördjupade studier i detta ämne. För att stärka de främmande språkens ställning bör även s.k. språkgymnasier med riksintagning, i likhet med de nuvarande idrottsgymnasierna, inrättas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer i detta betänkande som de moderata företrädarna ställt sig bakom.

Under 1990-talets första del kommer ganska mycket att förändras inom gymnasieskolan. Häromdagen sände regeringen ut ett antal utredningar på Prot. 1988/89:120 remiss. Det skall bli intressant att följa det fortsatta arbetet. 24 maj 1989 Regeringen föreslår i budgetpropositionen att antalet utbildningsplatser i gymnasieskolan skall minskas från 127 000 till 125 000. Det anser inte moderaterna, folkpartisterna, centerpartisterna, vpk-arna och miljöpartisterna i utbildningsutskottet. Det fanns därför i utbildningsutskottet en majoritet för det högre elevantalet, och socialdemokraterna fann sig i att gå emot regeringsförslaget i det här stycket och ansluter sig till utskottsmajoriteten. Jag skall här kortfattat kommentera några av reservationerna till betänkandet. I reservation 4 föreslår moderata samlingspartiet och folkpartiet att en försöksverksamhet med regionala idrottsgymnasier skall fortsätta under fem år. Det skulle ge eleverna möjlighet till inackorderingstillägg. Det gäller här ett mellanting mellan de riksrekryterande idrottsgymnasierna och de lokalt möjliga jämkningarna av schemat. Eleverna studerar så nära sin hemort att de kan fortsätta att representera sin hemmaklubb, men de får en träning på elitnivå som är jämförbar med riksidrottsgymnasiernas. Om man vill ge den här typen av kombination av studier och idrott en chans att bli ordentligt prövad, är detta ett bra tillfälle. För de aktuella kommunerna — bl.a. Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommun — och för de aktuella specialidrottsförbunden och eleverna, är det en stor besvikelse om riksdagen inte tillåter att försöksverksamheten fortsätter. Under de senaste två åren har det funnits motioner från socialdemokrater, moderater, folkpartister och centerpartister i just det här ärendet. Reservation 10 gäller lärlingsutbildning. Folkpartiet anser att vi bör försöka öka intresset för gymnasial lärlingsutbildning, eftersom sådan utbildning är ett utmärkt alternativ till de reguljära yrkesutbildande gymnasielinjerna. En lärling är nu både elev i gymnasieskola och anställd i det företag där lärlingsutbildningen sker. Det skulle säkert bli lättare att få företag intresserade av lärlingsutbildningen om de hade möjlighet att provanställa lärlingar eller träffa avtal om tidsbegränsad anställning. Ett förslag till sådana möjligheter är huvudpoängen i reservation 10. Det är närmast självklart att fler företag skulle erbjuda sig att medverka i lärlingsutbildning om de fick ta hand om lärlingen på anställningsvillkor som liknar skolutbildning — dvs. anställningen kan prövas igen efter lärlingstidens slut, precis som en eventuell anställning prövas för en arbetssökande som kommer direkt från gymnasieskolan. I reservation 12 föreslår folkpartiet att handledarutbildning inom vården skall förbättras. Många inom vården upplever nu att elevhandledning är svår och betungande. Vid den treåriga försöksverksamheten i gymnasieskolan bör det finnas utrymme för att också aktualisera hur man på vårdarbetsplatsen tar hand om efterföljande elevkullar. Sådana moment ingår i utbildningar till andra yrken med pedagogiska inslag i yrkesutövningen. I reservation 15 föreslår folkpartiet och miljöpartiet de gröna att gymnasieskolan skall bli mer flexibel. Vi vill att specialgymnasier skall kunna inrättas för t.ex. matematik, fysik och språk på samma sätt som man nu kan jämka timplaner för ökad satsning på idrott och estetiska ämnen. Liknande önskemål framförs i reservation 21 av moderata samlingspartiet 65 och folkpartiet. Det gäller där särskilda insatser på språkområdet. Sverige behöver människor med goda språkkunskaper. Representanter för bransch efter bransch kan berätta att deras nya medarbetare behöver större språkkunskaper än vad de äldre har. Kontakter med andra länder har i stor utsträckning blivit dagliga på många arbetsplatser. Jag är förvånad över att det endast är moderata samlingspartiet, folkpartiet och i någon mån miljöpartiet de gröna som anser att t.ex. de språkintresserade eleverna skall ha lika goda chanser till att i gymnasieskolan odla sina specialintressen som de idrottsintresserade och musikintresserade gymnasisterna har. Riksdagens stöd till reservationerna 15 och 21 skulle ge eleverna den möjligheten till specialisering, till fördel både för dem och för Sverige. I reservation 17 föreslår folkpartiet en satsning på gymnasial konsumtionsutbildning i nya former. Vi tycker att det är en viktig uppgift för gymnasieskolan att erbjuda ökade kunskaper inom området kost, hälsa och konsumtion. I arbetslivet behövs sådana kunskaper på många håll. Vi slår i reservationen ett slag för lanthushållsskolorna, som ofta kommer på undantag i informationen om utbildningsvägar. Just lanthushållsskolorna skulle kunna göra goda insatser i en reformering av den konsumtionsutbildning som det här gäller. Värderade talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till betänkandet 1988/89:UbU15 som är undertecknade av folkpartister och i övrigt till utskottets hemställan.